Fru talman! Under debatten i dag har det åberopats en artikel i Aftonbladet i måndags, som jag nu har läst. Enligt den artikeln skulle jag ha ställt mig positiv till elva reaktorer och varit emot de två nu föreslagna. När man ringde från Aftonbladet i söndags kväll gav jag självfallet uttryck för samma uppfattning som jag haft hela tiden och som jag har redovisat här i dag. Nu har jag också varit i kontakt med Aftonbladet, där man ursäktar sig med att artikeln var skriven av en tillfällig medarbetare under utbildning. Får jag då säga att när statssekreteraren i statsministerns eget kansli tar till icke verifierade påståenden i en tidning, när han debatterar här i kammaren, så kan det betyda endera av två saker: antingen har han en övertro på Aftonbladets devis, ”om sanningen skall fram”, eller också betyder det att argumentnöden var stor. Nog om det. Jag delar helt och hållet finansministerns uppfattning att ökade industriinvesteringar är en förutsättning för att vi skall kunna klara ol jeräkningen och på nytt få balans i utrikesaffärerna. Och liksom finansministern tror jag att det finns ganska många företag som i dag har möjligheter att genomföra ett rätt stort investeringsprogram. Men det är då genomgående stora och verkligt lönsamma företag. De mindre företagen har oftast inga särskilda investeringsfonder att ösa ur och inga egna miljöfonder. De har inte heller några praktiska möjligheter att gå utomlands och låna pengar, vilket finansministern medgav. Men för sysselsättningen och för näringslivets allmänna utveckling har de företagen en avgörande betydelse. Och dessutom har de ofta betydelse som alternativ till importen, vilket finansministern tyckte var viktigt med tanke på balansen i utrikesaffärerna. Därför måste de redan vidtagna åtgärderna kompletteras med insatser som kan stimulera också de mindre företagen att investera. Jag återkommer till att det första steget bör vara att mjuka upp kreditpolitiken, så att de mindre företagen kan tillgodose sitt lånebehov. Jag har tidigare sagt, och jag återkommer till det nu, att detta förutsätter i sin tur att staten i något större utsträckning löser sitt lånebehov på den utländska lånemarknaden och på det sättet frigör motsvarande utrymme här hemma.

Om staten tillgodoser en stor del av sitt behov utomlands, så måste väl motsvarande utrymme bli ledigt här hemma, och då blir det möjligt att fylla på i mellanhandsinstituten, som är uppbyggda för denna grupp av företag. Så ofta som riksbanken utfärdar rekommendationer till bankväsendet vore det väl heller inte ur vägen att också utfärda en rekommendation om att man i första hand skall tillgodose denna typ av företag. Jag hoppas att finansministern verkligen aktivt arbetar för att få fram den lösning som han ännu inte har hittat men som han sade sig arbeta på i samråd med riksbanken. Men därutöver måste de omfattande avdragsmöjligheter som de större företagen kan utnyttja vid beskattningen kompletteras med motsvarande bidragsmöjligheter för de företag som inte kan utnyttja sådana avdrag. Detta är sålunda samma inställning som jag hade förra gången när man införde dessa stimulanser. Från regeringens sida gör man i olika sammanhang ett stort nummer av den satsning på miljöförbättringar som sker via företagens arbetsmiljöfonder, och det är viktigt och bra. Men vad gör man för att ge en bättre arbetsmiljö åt dem som arbetar i de småföretag som inte har sådana fonder uppbyggda? Det är ju tvärtom så att man föreslår att man skall ta bort den möjlighet som hittills funnits att få bidrag till miljövårdsinvesteringar — det gäller då den yttre miljön. Det resultat som utredningen om stöd till arbetsmiljöförbättringar i mindre företag avkastat är också synnerligen magert. Min slutsats är att jag delar uppfattningen att vi måste investera oss ur den stigande oljeräkningens problem. Både i finansplanen och i sitt anförande här i dag anser jag dock att finansministern alltför ensidigt har sett till de stora företagen. Det är viktigt att ge de mindre motsvarande

Fru talman! Det svar finansministern gav herr Fågelsbo om inflationen var mer än lovligt nonchalant, inte minst mot bakgrunden av att hela svenska folket i dag upplever en inflation som man inte sett maken till sedan Koreakrisen i början av 1950-talet. Vem har påstått att det finns någon ”enkel och radikal” lösning av inflationsproblemet? Men just därför att det här problemet är så svårt borde ju finansministern i sitt svar ha försökt att bena ut de olika faktorer som påverkar prisutvecklingen och redovisa vad vi skulle kunna åstadkomma här hemma genom en kraftfull inflationsdämpande politik. Men herr Sträng nöjde sig med att hänvisa till finansplanen. Och där finns ju inget recept mot inflationen. Den genomgående attityden är ju passiv. Vi skall hålla beredskap, vi skall vänta och se, trots att vi förra året hade en inflation på i verkligheten 14 96 och trots att finansministern själv räknar med en nästan lika hög inflationstakt i år. Samma passivitet går ju också igen då det gäller konjunkturpolitiken. Det är nog väldigt bra att vara optimist. Men den optimism som finansministern grundlägger sina bedömningar på den är, enligt min mening, verklighetsfrämmande. Jag gör ”modesta och balanserade” prognoser, säger finansministern. Man får inte addera olika negativa faktorer till varandra och sedan bygga kritiken på dem, sade finansministern. Men finansministern gör ju detsamma, fastän tvärtom! Finansministern räknar upp alla prognoser och adderar dem. Sedan ger han dem alla en optimistisk tolkning och når då fram till sin överoptimism. Det gäller exporten, det gäller investeringarna, det gäller sparandeutvecklingen, det gäller konsumtionen och det gäller lageruppbyggnaden. Andra länders finansministrar, säger finansministern, måste sätta in kraftfulla stimulansåtgärder. Men själv är finansministern inte beredd att i god tid föreslå motsvarande insatser för Sveriges vidkommande. Finansminister Gunnar Sträng vet säkert att OECD-bedömningarna i dag är mera pessimistiska än vad de var innan man vidtog vissa stimulansåtgärder i Tyskland och Förenta staterna kring årsskiftet. Jag håller definitivt med herr Fälldin då han i förmiddags förklarade att Sverige måste lita till sitt eget handlande och inte, som regeringen, utgå från att andra länder skall ändra sin politik på ett sätt som passar den svenska ekonomin. Vad som har hänt är ju att konjunkturen från 1974 obestridligen har vänt. Och i det läge då konjunkturen vänt vill regeringen föra en mera restriktiv politik än vad man gjorde exempelvis våren 1974. Enligt den preliminära nationalbudgeten så har den offentliga sektorn en efterfrågestimulerande verkan som kommer att bli 7 miljarder kronor lägre 1975 än den var 1974. Kan det verkligen kallas för en sund politik? En säker prognos som man i det här sammanhanget skulle kunna göra är därför att det inte dröjer så länge förrän finansministern kommer att stå här i talarstolen och försöka förklara för kammaren varför det är nödvändigt att vidta stimulansåtgärder för ekonomin. Vi moderater har den uppfattningen att man inte har rätt att nonchalera de tecken på en vikande konjunktur som nästan dagligen gör sig gällande. Om man passivt väntar på att orostecknen skall bli ännu mer påfallande, då kan det vara för sent att vända utvecklingen. Det visar erfarenheterna från 1971. Jag menar att vi helt enkelt är skyldiga svenska folket att redan nu fatta beslut om åtgärder för att dämpa genomslaget av den internationella konjunkturavmattningen. Det är därför som vi nu har föreslagit generella stimulansåtgärder. Antingen bör den direkta skatten sänkas eller också bör mervärdeskatten sänkas. Klara deklarationer om sådana åtgärder skulle säkerligen hjälpa avtalsförhandlingarna en bra bit på vägen. Syftet är att stimulera efterfrågan, men när finansministern bedömde vad som hände 1974 lät det som om han var olycklig över att efterfrågan det året hade stimulerats och att stagnationen 1971-1972 var höjden av klokskap. Det lär han inte få många att hålla med om. Naturligtvis hade det varit allra bäst om regeringen redan i höstas hade accepterat de tankegångar som ligger till grund för det antiinflationsprogram som vi då skisserade. Det är inte för sent att göra något nu heller, men det hade varit bättre om det skett tidigare. Våra åtgärder syftade ju till att få ett grepp om den inhemska inflationen och därmed också möjligheter att hejda utifrån kommande prisstegringar. Man skulle med andra ord kunna bromsa inflationen. Nu påstod finansministern för en stund sedan att vårt förslag skulle få direkt inflationsdrivande konsekvenser. Ja, mycket skall man höra innan öronen trillar av. Försök att hålla ned de nominella lönestegringarna för att på det sättet få ned prisstegringarna, försök att hejda internationella prisstegringar att komma in över våra gränser skulle alltså vara ägnade att stimulera och driva på inflationen! Det är ett helt orimligt resonemang. Vad vi nu kan riskera i brist på kraftfulla åtgärder från regeringens sida är en avtalsrörelse som leder till så höga nominella lönestegringar att inflationen får ny fart och att det inte blir ett enda öre över i köpkraft för våra löntagare. Då blir i stället resultatet att kostnadsläget i det svenska näringslivet försämras i förhållande till omvärlden. Vi vet att den internationella prisstegringen avtar och att konkurrensen har skärpts. Tar vi ut väsentligt högre löner här hemma än vad man gör i omvärlden kan det leda till stagnation och arbetslöshet. Därmed kan Sverige tvingas göra raka motsatsen till vad vi har föreslagit, nämligen att skriva ner kronan i stället för att skriva upp den. Det skulle få väldigt svåra följder för folkhushållet. Jag är, fru talman — jag upprepar det än en gång — besviken på vår i vanliga fall myndige och många gånger imponerande — det skall jag gärna erkänna — finansminister för hans nästan obeskrivliga lättsinne då det gäller både prisstegringarna och konjunkturutvecklingen i landet.
Fru talman! Om man skulle utgå ifrån att allt vad finansminister Sträng säger i den allmänpolitiska debatten är eviga sanningar, då skulle man bli verkligt dyster. Men det lärde vi oss 1974 att en del av dessa sanningar blev inte mer än tre till fyra veckor gamla. Vad som var socialt oacceptabelt den 1 februari det var socialt acceptabelt i mars. Ännu litet värre är att finansminister Sträng också i dag kommer med felaktiga påståenden om oss andra. Han envisas med att säga att vi inom oppositionen inte betalar notan för reformerna. Jo, herr finansminister, statens verkliga inkomstbortfall för skatteomläggningen, det skall vi betala till sista öret. Men vi skall inte betala vad finansminister Sträng tar in bakom ryggen på oss med inflationens hjälp och utan att vilja erkänna det. Finansministern pekar nu på valutaavtappningen som den helt dominerande svårigheten, och visst är det en stor svårighet. Men försök inte pränta in i svenska folkets medvetande att det skulle vara något osunt om vi klarar oss genom att tillfälligt låna tillbaka en del av oljepengarna. Det är åtskilligt billigare för svenska folket att betala ränta på de lånen än att låta maskiner stå oanvända och låta människor gå arbetslösa om vi får den konjunkturförsämring som vi riskerar att andra länder flyttar över till oss. Vi får inte låta vår ekonomi stanna upp längre fram bara för att våra oljeleverantörer inte orkar köpa upp för sina pengar. Det är inte fråga om att låna år för år. Men det finns en risk med denna långhalning. Det pratas och pratas om ett utlandslån, men ingenting sker. Då kan lånevillkoren bli sämre. Jag vill då fråga: Tänker herr Sträng skriva under lånet i så fall? Eller vem skall göra det, om det inte blir bästa lån? Finansministern säger att gamla begrepp om arbetslösheten ställs på huvudet. Inte menar väl finansministern att vi skall dämpa våra ambitioner om full sysselsättning bara för att oljeländerna inte köper för sina pengar? Inte heller kan jag hålla med herr Sträng när han utan att blygas hänvisar kommunerna att i stor skala gå före staten i fråga om utlandsupplåning. De har väl inga vinster att betala räntorna med. Nog är väl svenska staten — särskilt så länge herr Sträng sitter i regeringen - mera kreditvärdig? Det är väl ändå någonting att ta vara på. Kritiken från dem som vågar opponera avfärdar finansministern med att det är endera en ansvarslös opposition eller katederbundna professorer som framför den. Men både fackföreningsrörelsen och Metallarbetaren säger ju nu klart ut att det finns en uppenbar risk för att finansministern överskattat konsumenternas köpvilja, företagarnas investeringsbenägenhet och efterfrågan utifrån på våra produkter. Det behövs ytterligare garderingar för att vi skall vara säkra på att klara den fulla sysselsättningen. De ytterligare garderingar som Metallarbetaren talar om och den höga beredskap som fackföreningsrörelsen kräver finns i folkpartiets och centerns gemensamma konjunkturpolitiska beredskapsplan. Vad är det för beredskap man har i kanslihuset och som finansministern talar om? Är det bara den statliga upphandlingen som skall tidigareläggas, är det bara fråga om AMS-åtgärder, eller är det verkligen en konjunkturpolitisk beredskap? Till sist, herr Sträng, en fråga: Skulle det inte vara skönt att i kväll bekänna att momssänkningen var bra i stället för att hålla på och slingra sig så förtvivlat genom att tala om de små svagheter och fel som möjligen kan ha varit förenade med den? Om jag rullar ut röda mattan och säger till herr Sträng att vi i oppositionen ibland varit för tvärsäkra och haft fel — det kan jag hålla med om — kan då inte herr Sträng medge att han hade fel 1974 och att det var bra och klokt att sänka momsen?

Fru talman! Ingen politiker vill ha massarbetslöshet. Varför blir det då massarbetslöshet? — Herr Sträng ställde själv den frågan. Politiker och ekonomer är klokare nu än tidigare, heter det i en skrift av fyra nationalekonomer, vilkas recept herr Sträng inte tycker om. Ja, vilka är nu sammanhangen? Det är rätt viktigt att veta det för att kunna bota vad som brister i samhällsekonomin. Det är tre viktiga tendenser som gjort sig gällande under det senaste årtiondet i alla kapitalistiska ekonomier. Det är för det första en tendens till ökad arbetslöshet. För varje konjunkturcykel har arbetslösheten nått en ny toppnivå, och arbetslösheten har funnits kvar också under de s.k. högkonjunkturerna. Men tendensen är ökning. För det andra finns det en stark tendens till stegrad takt i prishöjningarna, en ökad inflation. För det tredje tenderar produktion och bruttonationalprodukt att öka i ett avsaktande tempo. Dessa tendenser slår igenom också i Sverige, och man kan som jag sade återfinna dem i praktiskt taget alla kapitalistiska ekonomier. Men om detta är en riktig beskrivning — och jag tror att den kan verifieras — hur går då denna verklighet ihop med tanken att ekonomer och politiker har blivit klokare? Det finns två uppfattningar om orsakerna till arbetslöshet, inflation och avsaktande produktionsökning. Den ena uppfattningen är att dessa fenomen beror på tillfälliga störningar, att det är balansrubbningar — avvikelser från någonting normalt - och att man så småningom skall komma tillbaka till ett som man tror normalt läge, där dessa svårigheter inte finns i samma grad. En del ekonomer talar t.o.m. om den ökade arbetslösheten som välfärds symtom. Jag tror detta är en orealistisk och oriktig uppfattning. Den andra uppfattningen eller tolkningen av dessa tre tendenser är att de är en följd av växande motsättningar i själva det ekonomiska system som råder under kapitalismen. Jag tror att detta är den realistiska uppfattningen. Jag är nog inte så duktig i att dribbla med fru talmannen som herr Sträng, så jag får fatta mig kort och begränsa mig till bara några frågor. Det är två stycken frågor på den ekonomiska politikens område som jag skulle vilja ta upp. För det första: Jag delar finansministerns tveksamhet inför statliga utlandslån. Nu är det ju så, som finansministern själv har betygat och alla säger, att vi har stora valutaproblem som kan bli ännu intensivare under den närmaste tiden beroende på utrikeshandelns utveckling. Viss upplåning i utlandet förutsätts. Men samtidigt har vi det fenomenet att Sverige under fjolåret hade en kapitalexport på över 2 miljarder kr. Det var de pengar som gick till investeringar i företag och filialer utomlands. Jag vill fråga finansministern: Kan det vara riktigt att låta den stora kapitalexporten fortsätta med det läge som finansministern själv har tecknat, med de problem som finns för valutan och med finansministerns egen tveksamhet mot en statlig upplåning utomlands? För det andra: Statliga och kommunala investeringar beräknas enligt nationalbudgeten minska under det närmaste året. Det gäller kommunernas investeringar, de statliga affärsverkens investeringar och andra statliga investeringar. Den andra frågan jag vill ställa till finansministern lyder: Är det en klok politik att låta statens och kommunernas investeringar minska på detta sätt? Finansministern kan svara att vi just nu har ett läge som präglas av en relativt god sysselsättning. Men vi vet att troligen kommer sämre tider, och det kan väl inte vara någon god förberedelse för dem att låta statens och kommunernas investeringar gå ned på det här sättet. Sedan några få ord om skatterna. Jag vill upprepa två frågor som jag ställde till finansministern redan i förmiddags. Han var inne och lyssnade, och jag kan därför uttrycka mig mycket kortfattat. Den första frågan gällde finansministerns uppfattning om innebörden av de skatteomläggningar som görs 1975 och 1976 och om de borgerligas ståndpunkt. När de borgerliga partierna inte vill vara med om att höja arbetsgivaravgiften eller att helt finansiera denna skatteomläggning med någon annan metod, handlar det då inte egentligen om att de borgerliga partierna vill ge företagen stora favörer? De vill att företagen skall slippa undan vissa lönekostnader, men de vill inte att företagen skall få betala någonting för detta. Om man accepterar denna metod för skatteomläggning, måste man rimligen ta bägge leden och inte bara det ena. Den andra frågan gällde problemet med en sammanslagning av de tre skatteutredningarna, som jag tidigare ett par gånger har tagit upp med finansministern och där det vore intressant att få veta hans uppfattning efter det att den tanken nu har fått stöd också av ett antal socialdemokratiska s.k. tungviktare här i kammaren.

Fru talman! För att jag har fått min interpellation besvarad ber jag att få tacka herr finansministern, men jag tycker nog att herr Sträng var litet fåordig i det direkta svaret till mig. Den debattordning som tillämpas vid interpellationssvar i samband med en allmänpolitisk debatt gör att jag delvis har blivit överspelad, när jag nu här litet närmare skall utveckla mina synpunkter. Under september månad förra året hade jag tillfälle att göra en studieresa till Kina. Vi fick därvid svar på våra frågor om inkomster, sparande och räntor. Vi frågade då också vilken inflation man hade där. Vi fick svaret att ordföranden Mao hade bestämt att penningvärdet skulle vara fast. Det lät ju enkelt, men vi vet också att man där har ett helt annat samhällssystem än det vi har i vårt land. Vi har alltså inte kinesernas samhällsskick och vi vill heller inte ha det. Eftersom finansministern hänvisar mig till studier av finansplanen, borde jag väl där kunna få svar på min fråga. Jag har faktiskt letat i den men inte funnit något svar på den fråga som jag har tagit upp i interpellationen. Några nya grepp för att bekämpa inflationen kan jag inte finna. En viss inflation eller penningvärdeförsämring har väl förekommit under hela detta århundrade men naturligtvis i ringa omfattning —- åtminstone fram till slutskedet av första världskriget, då vi under några år hade toppnoteringar. Därefter blev förloppet lugnare, och under åren 1942-1946 var penningvärdet praktiskt taget konstant. Men i samband med Koreakriget för omkring 25 år sedan blev det några ordentliga varv kring inflationsspiralen, som dåvarande finansministern kallade för engångsinflation. Från 1952 till slutet av 1960-talet var inflationen mellan 3 och 4 4, och jag minns att vår nuvarande finansminister vid några tillfällen sade att det var någonting som vi borde kunna leva med. Och detta accepterades väl också i stort sett, även om det förekom vissa protester. När så inflationstakten fördubblades blev oron större på en del håll. Men när inflationen har blivit tre gånger så stor som under de som man nu tycker lugna åren under 1950 och 1960-talen är det väl inte underligt att man frågar sig om det inte finns några åtgärder att vidta för att bromsa denna feber i ekonomin. Att inflationen är ännu högre i andra länder tycker jag är en klen tröst. Det har sagts att anledningen till den stegrade inflationstakten är oljeprishöjningen. Och den förklaringen har vi väl i stort sett godtagit. Men i måndagens TV 2-Rapport angavs i en intervju att oljeprishöjningen inte skulle påverka inflationen med mer än 2 96. Det skulle vara intressant att veta om finansministern delar den uppfattningen. Vilka är det som förlorar mest på inflation? Det är i första hand alla löneanställda och alla som sparar i bank, dvs. i allmänhet småsparare. Vi vet att lönehöjningsanspråken ligger på omkring 20 96. Det har sagts att man måste ha en sådan höjning för att det över huvud taget skall bli någon reallöneförbättring. Och vad det med nuvarande inflation och räntesatser betyder för banksparare kan var och en räkna ut. Det sägs ofta att fastighetsägare tjänar på inflationen. Min uppfattning är att inflationen har en förödande inverkan även för dessa, trots att det kortsiktigt inte ser så ut. När det sker ägarförändringar skall alla inflationsvärden förräntas. Det kan bli — för att inte säga att det redan är det — ett problem också inom jordbruket, även om det finns många som tror att inflationsutvecklingen för den näringen inte är något problem. Liksom nya virus dyker upp från ett år till ett annat —-asiaten, Hongkong och Nya Zeeland — så har vi nu fått ett nytt virus i ekonomin, nämligen det som kallas stagflation. Om inflationen förr grasserade i högkonjunkturer, så grasserar stagflationen med inflationens negativa egenskaper i konjunkturnedgångar med ty åtföljande arbetslöshet. ”Jag hatar inflationen”, skrev en nationalekonom som står socialdemokratin mycket nära, i en artikel för något år sedan. Han argumenterade varför, och jag minns att jag delade hans uppfattning. Jag menar naturligtvis inte att åtgärder skall vidtagas på sådant sätt att det uppstår obalans på andra områden i vårt samhälle. Finansministern säger i svaret att inflationen ”är en internationell företeelse i alla ekonomier med fri marknadsekonomi, internationellt varubyte och beroende av förändringar i efterfrågan med åtföljande konsekvenser på prisbildningen”. Men vi hade allt detta även under 1960 talet med dess mera lugna inflationstakt. Det går väl inte bara att åberopa detta som orsak till den kraftiga inflationsutvecklingen. När jag hörde att jag av finansministern skulle få svar på min interpellation vid behandlingen av den ekonomiska sektorn under den allmänpolitiska debatten hoppades jag att finansministern något mer utförligt än vad som blivit fallet skulle utveckla sin syn på den fråga jag framställt. Jag uppfattade det också så att finansministern inledningsvis sade att han närmare skulle återkomma till detta, men jag kunde inte finna att han sedan utvecklade sin syn på det jag frågat om. Jag skulle därför konkret vilja fråga finansministern: Vilka åtgärder anser finansministern bör vidtas för att vi skall komma till rätta med inflationsproblemet? Vilka åtgärder bestämmer vi i det fallet själva över? Eller anser finansministern att det här problemet är olösligt?
Fru talman! Jag skall börja med att säga några ord till herr Fågelsbo. Naturligtvis är det helt omöjligt att tillfredsställa honom med någon längre redovisning när han ställer interpellationen på det sättet: Vad är receptet mot inflationen? Och framför allt med kammarens nya debattregler är det helt omöjligt, om jag skall hinna säga någonting av vad jag själv önskar och få tid att bemöta även andra talare. När jag hänvisade herr Fågelsbo till finansplanen och vad jag eventuellt hade att säga i mitt inlägg berodde det inte i något avseende på att jag nonchalerar herr Fågelsbo och allvaret i hans interpellation. Finansplanen börjar med en omfattande internationell redovisning av utvecklingen runt om i vår värld, prismässigt, inflationsmässigt och i ekonomiskt avseende. I finansplanen redovisas också att vi nu är uppe i en utrikeshandel, som balanserar på 70 miljarder kr. årligen på både exportoch importsidan i en bruttonationalprodukt på så där 240 miljarder. Då är herr Fågelsbo tillräckligt intelligent för att förstå att vad som händer ute i världen slår igenom även i vår ekonomi. Jag behöver inte understryka vad som har hänt på oljesidan. Det går inte för vårt land att isolerat frigöra sig från inflationsutvecklingen, så länge vi är så eminent beroende av den omvärld där vi har vår stora handel, där vi växlar våra valutor och där vi är inne i ett ekonomiskt system. Också rent internt har vi naturligtvis genererat ett visst inslag av inflation. Det är den starka prisstegringen på svenska exportvaror, där vi inte har velat dela upp den inhemska marknaden i förhållande till exportmarknaden med bundna kvoter och genom regeringsbeslut fixerade priser. Allt detta vet herr Fågelsbo lika väl som jag.

Dessa frågor kan man inte diskutera på samma dag. Jag kan inte ge herr Fågelsbo något annat besked. Det finns inget recept på hur en nation skall kunna befria sig från inflationen, om det är tendensen ute i världen. Och det råder ingen tvekan om att så varit förhållandet under den senaste tiden. Om jag sedan skulle mycket snabbt försöka bemöta de andras inlägg vill jag till herr Fälldin säga, när han talar om att mjuka upp kreditpolitiken, att det är en fråga om vilka risker man skall ta med valutareserven. Regeringen och riksbanksledningen gör en bedömning, och vi har varit eniga hittills. Vi har sagt i finansplanen och jag har förklarat här i dag att också staten kan få underkasta sig att gå ut och låna pengar. Vissa arrangemang har gjorts i den vägen, men av motiv som jag framförde i mitt första inlägg går vi inte ut med mindre än att det finns absoluta skäl att göra det. Herr Fälldin tog upp tanken att ge småföretagen bidrag om de inte kan utnyttja avdragen. Det har vi resonerat om många gånger tidigare. Varje företag som arbetar i aktiebolagsform har möjlighet att göra avsättningar till investeringsfonder Om de inte vill göra det, brukar de i regel utnyttja de skattemässiga avskrivningarna och lagervärderingarna samt förnya sin produktionsapparat i mycket snabb takt. Den svenska småföretagsamheten är en väl utrustad småföretagsamhet. Våra generösa skattelagar har möjliggjort detta. Att därtill lägga ytterligare bidrag har jag inte funnit något direkt skäl för. Möjligheten att göra de avsättningar som herr Fälldin talade om föreligger självfallet i dag för de små som för de stora företagen. Herr Bohman var mer indignerad än herr Fågelsbo över att jag hade svarat herr Fågelsbo så kort. Herr Fågelsbo är en klok och talför man. Jag är övertygad om att han klarar sitt försvar själv. Jag är inte säker på att han är tacksam över att herr Bohman lade sig i debatten mellan honom och mig. Herr Bohman fortsatte av bara farten och angav prisstegringen under fjolåret till 14 96. Den är nu enligt våra senaste bedömningar 11,6 96, och det är mycket högt. Men rätt skall vara rätt, och därför bör man ju tala om den siffra som är auktoritativ. Det dröjer inte länge, sade herr Bohman, förrän finansministern står här i talarstolen och lika ogenerat talar om nödvändigheten av en stimulans. Herr Bohman gick t.o.m. så långt att han tillade att det måhända även blir fråga om att depreciera i stället för att appreciera i en eventuell ny situation. De som lyssnade på mig var väl helt medvetna om att jag sade att den beredskap vi håller måste möta en framtida situation hur denna än blir, alltså även om det skulle bli fråga om en stimulans. Jag kan försäkra herr Bohman att det blir, om jag skall stå för förslagen, inte en stimulans som herr Bohman kommer att gilla. Det blir ingen skattesänkning för de högst betalda inkomsttagarna i det här landet, utan det blir stimulans av en annan karaktär, en stimulans som riktas in där den bäst behövs. På den punkten kommer vi naturligtvis också i fortsättningen att vara osams. Till herr Helén skulle jag vilja säga att jag är tacksam för hans frejdiga och frimodiga deklaration: Statens verkliga inkomstbortfall skall vi betala! Jag har registrerat detta och lagt det på minnet. Det kommer att bli rätt mycket, det försäkrar jag herr Helén. Talet om att man får så mycket över på inflationseffekter är ett tal med betydande överdrifter, och det är dåligt undersökt. Vi har gjort oss besväret i finansdepartementet att se vad de här s.k. inflationsvinsterna kan innebära och kommit fram till att det är ungefär plus minus noll. Så om herr Helén står för sin frimodiga förklaring får han gå ganska långt i fråga om betalningen av de arbetsgivaravgifter eller socialavgifter lagda på arbetsgivarna som det här blir fråga om. Men självfallet har jag med glädje och tacksamhet inregistrerat herr Heléns mycket bestämda och frejdiga deklaration. Lånevillkoren kan bli sämre, har det sagts, om man väntar med den statliga upplåningen. Det kan ju tänkas. Det kan också tänkas att villkoren blir bättre. Vad man avläser just nu under de senaste veckorna är en försiktig nedjustering av kostnaderna för upplåningen ute på världsmarknaden. Jag säger det bara litet en passant. Momssänkningen var ju bra för folkhushållet, har det sagts, och man har frågat: Varför kan inte Sträng erkänna det? Jag försökte i korta drag beskriva de erfarenheter vi har fått av momssänkningen, och alla här i kammaren vet hur jag ser på momssänkningen över huvud taget. Jag gillar den inte, helt enkelt därför att den verkar på rik och fattig, på behövande och icke behövande. Jag anser att det bör vara en skillnad därvidlag när man använder stimulanser. Jag tycker att det vore riktigare. När vi gick med på momssänkningen var det därför att herrarnas bud på 5 96 sänktes till 3 och därför att sänkningen gjordes tidsbestämd från den 15 april till den 15 september. På det sättet fick man ju under en försöksperiod ett prov på i vad mån det här vapnet verkade. Det blev inte någon sämre efterfrågan efter den 15 september. Vi hade en julhandel som var mera intensiv än tidigare trots att momsen återgick till sitt gamla format. Kvällstidningarna i dag talar om att det såldes nära 22 000 privatbilar i januari i år — utan momssänkning. Det är en absolut rekordsiffra för bilhandeln, och bilhandlarna är självfallet som tidningarna säger mycket glada. Överdriv följaktligen inte detta med momssänkningen, herr Helén. Felet med den är att den slår generellt. Anledningen till att vi gick med på den och att jag satte mitt namn under uppgörelsen var helt enkelt att det hade varit en sämre lösning att lotta här i kammaren mellan de förslag som fanns innan vi resonerade ihop oss i Hagaöverenskommelsen.

Fru talman! Vi skall väl inte gräla i onödan om utlandsupplåningen och de små företagens möjligheter på lånemarknaden eftersom finansministern sade att han umgås med problemet.

Med så mycket av rekommendationer och ibland också av underhandsöverenskommelser som förekommer mellan riksbanken och affärsbankerna bör det vara möjligt att göra en rekommendation så att pengarna framför allt står till förfogande för denna grupp inom näringslivet. Annars vill det till att hitta någon annan metod som är effektivare för att tillgodose gruppens rättmätiga intressen av att få lånemedel. Å andra sidan är det fullt klart, och det har dokumenterats i kväll igen, att så fort det blir fråga om behov av investeringar och att stimulera dessa är regeringen och finansministern i huvudsak inriktade på de företag som har stor lönsamhet. Det är också grundinställningen när det gäller uttag av avgifter genom löneskatt.

Varför skall dessa företag undanhållas det statliga tillmötesgåendet? Det är den inställningen jag inte förstår.
Fru talman! Jag har tre ting att säga på mina tre minuter. 1. Finansministern lät påskina att inflationen var helt beroende av prisutvecklingen utomlands. Om man läser nationalbudgeten finner man att hälften av 1974 års prisstegringar berodde på förhållanden i utlandet, andra hälften på våra egna åtgärder. För det år som vi nu är inne i räknar nationalbudgeten med att mellan en femtedel och en sjättedel av prisstegringarna skall uppkomma utifrån och resten bero på oss själva. Siffran är kanske för låg, men det är den enda officiella prognos som finns om detta. 2. Prisstegringarna enligt nettoprisindex — för det var det jag talade om, herr Sträng — var över 14 96 förra året. 3. I går kväll ringde en kvinna till vårt partikansli. Hon sade att hon först hade sökt finansminister Gunnar Sträng men inte fått tag på honom, och det förstår jag. Sedan sökte hon mig, och jag skulle gärna vilja framföra vad hon sade. Hon var hustru till en fiskare på Västkusten. Hennes man tjänade 52 000 kr. genom båten, och det är kanske en rätt god förtjänst för en fiskare. Men av de här 52 000 kronorna gick omkring 30 000 kr. bort i skatter och avgifter. Han fick alltså behålla 22 000 kr. Hade han varit löntagare hade det räckt med en inkomst på 32 000 kr. för att få lika mycket eller lika litet kvar. Att den här fiskaren med sina 52 000 kr. var så illa ställd berodde alltså på att han var egen företagare, och han belastades förutom med de vanliga marginalskatterna med olika arbetsgivaravgifter, som beräknades på hans eget uttag. Hustrun sade att båten som han har är liten och omodern och att han behöver köpa en ny. Men hur skall man kunna få råd med investering i ny båt, och hur skall man våga en satsning när man hela tiden riskerar ytterligare höjningar av skatter och avgifter? Det kanske var tur för kvinnan och hennes familj att hon inte kom fram till finansminister Gunnar Sträng, för då hade väl finansministern, som den rakryggade karl han brukar vara, känt sig tvungen att upplysa henne om att det kanske var besvärligt nu men att det skulle bli ännu besvärligare senare, eftersom finansministern räknar med att arbetsgivar avgiften den 1 januari 1976 skall höjas med 5-6 procentenheter. Det här är en bild av skatteverkligheten i Sverige för småföretagare.

Fru talman! Jag hoppas att herr Bohman begagnade tillfället att tala om för fiskarhustrun att hennes man slipper betala egenavgift för de första 10 000 kronorna fr.o.m. det här året — tack vare folkpartiet, inte tack vare herr Bohman. Sedan, fru talman, fick vi faktiskt ett mycket klart besked av finansministern. Hade finansministern fått råda, hade han varit starkast i den socialdemokratiska riksdagsgruppen i mars 1974 hade vi inte haft någon momssänkning. Det är klara. verba. Så talar den som är säker på sig själv i alla väder. Men är det politiskt klokt? Finansministern vet nu att han inte heller i år har någon majoritet. Det kan då vara klokt att inte vara för storordig i början av riksdagen. Vi skall finansiera statens verkliga inkomstbortfall, men de trolleriräkningar som herr Sträng har låtit utföra i finansdepartementet skall vi naturligtvis titta mycket noga på. En enig expertis, även bland människor som jobbat hela sitt liv i kanslihus och skatteutredningar, säger att med skatteutredningens majoritetsförslag är det 2,3 miljarder kr. som i frånvaro av ett inflationsskydd i själva skattesystemet icke blir något inkomstbortfall för staten. Detsamma är fallet med 545 milj.kr. för kommunerna. Men det är möjligt att herr Sträng nu har nya beräkningar. Vi skall gärna se på dem. Vi är inte så tvärsäkra på att vi själva har rätt, men vi håller oss till vad kunniga experter faktiskt hittills har räknat ut. När det till sist gäller utlandslånen håller jag med herr Fälldin om att vi inte skall tala mycket mer om den saken. Den blir inte bättre av det, utan nu måste något hända. Det är risk för att ett sådan lån, om det tas för sent, blir sämre än det behöver bli. Och jag upprepar mina frågor: Vem skall skriva på? Skall herr Sträng göra upp direkt med schahen, stat mot stat eller mun mot mun? Eller är det riksbanken som skall ha en rullande kredit? Eller är det gamla hederliga riksgäldskontoret med sex riksdagsmän — varav jag råkar vara en — och två ämbetsmän som skall skriva under? Jag är inte säker på att alla vill göra det om vi inte är förvissade om att det är bästa lån.
Fru talman! Med fru talmannens benägna tillstånd ber jag att få överlämna mina tre replik minuter till finansministern för att ge honom tillfälle att svara på de fyra frågor jag ställde i mitt tidigare inlägg.
Fru talman! Inför denna översvallande vänlighet skall jag självfallet börja med herr Hermansson. Herr Hermansson tog bl.a. upp en fråga som kanske inte exklusivt berörde mig: Hur går det med finansieringen av det skatteförslag som vi måste bli eniga om? Jag kan hålla med herr Hermansson om att det är det svåra och i dag olösta problemet. Centerpartiet kommer —- om det vidhåller sin inställning av i dag — att säga att den kompensation som staten kommer att behöva med anledning av den föreslagna kommande skattesänkningen skall tas in via en bolagsbeskattning och via en energibeskattning. Nu rör det sig om så mycket pengar att detta inte på långa vägar kommer att räcka till. En bolagsbeskattning ger över huvud taget ingenting, om man inte samtidigt skärper avskrivningsoch lagervärderingsregler. Jag är rätt övertygad om att herr Fälldin inte vill göra det. I varje fall har han åtskilliga medlemmar av sin riksdagsgrupp som kommer att sätta sig på hasorna om han föreslår det. Följaktligen är detta inte särdeles mycket att komma med. Också energibeskattningen har sina mycket bestämda gränser. Vad det gäller är att beskatta en råvara. Jag kommer därmed in på herr Hermanssons frågeställning om man kan växla över skattetungan på produktionen, som det heter, eller på råvarorna. Energin är en sådan råvara. Vi skall alltså bl.a. göra brännoljan, dieseloljan, bensinen och den elektriska strömmen dyrare. Det är rätt ömtåliga åtgärder, eftersom det slår på hyreskostnader och på trafikkostnader. Och när vi i dag är i den situationen att vi måste lägga på avgifter för att klara en tillfredsställande beredskap, skulle jag inte bli överraskad om en energibeskattning uppe på dessa varor är något som t.o.m. herr Hermansson, trots sin intensiva agitation för detta, kommer att hesitera för. Energiskatten skall ju dessutom betala den forskning på energiområdet som vi alla är överens om. Den skall vidare betala utgifterna för statsbidragen till isoleringsarbeten i det svenska bostadsbeståndet, och det kommer att kosta mycket pengar. Efterfrågan på dessa bidrag är mycket intensiv. Ha därför inte för stora förväntningar på vad en bolagsskatt och en energiskatt kan ge när det gäller att lösa in växlar på mellan 7 och 8 miljarder — ty det är ungefär vad det rör sig om. Jag skulle vilja föra diskussionen med herr Hermansson vidare genom att säga: Det kan låta behändigt att man skall lyfta över dessa kostnader på produktionen och på råvarorna. Jag har också sagt: Låt oss gärna utreda detta! Herr Wärnberg sitter i sin kommitté och funderar på dessa frågor. Men varje gång man tar upp frågan om att beskatta en råvara på ett sådant sätt att det ger någonting möter man en rad besvärande problem. Skall vi beskatta cellulosan och det sågade virket? Ja, det är en fråga om svensk industri skall konkurrera på världsmarknaden med speciellt beskattade råvaror när andra nationers exportörer inte har en motsvarande beskattning. En internationell överenskommelse om beskattning tror jag inte är tänkbar. I stället för energin, som jag nämnt, kan jag peka på malm, på stål och järn i halvförädlad form, på spannmål eller på någon annan råvara. Ta t.ex. den bomull som går in i vår textilindustri! Skall vi lägga en skatt på den och ta priskonsekvenserna på våra kläder? Skall vi ha fri import och få in kläder utifrån som inte dras med denna beskattning? Jag skall inte fortsätta längre, fru talman, med denna uppräkning. Jag har bara velat säga att möjligheterna visst skall inventeras och undersökas men att man inte skall tro att det är någon lysande lösning, varigenom vi kan undvika det obehag som i dag råder när skatterna börjar bli höga. Allra sist vill jag ta upp herr Hermanssons fråga om kapitalbalansen. Vi hade första halvåret 1974 ett underskott men andra halvåret ett kraftigt överskott, delvis betingat av de skärpta kreditrestriktionerna. Slutresultatet för 1974 var för Sverige ett plus i kapitalbalansen på 1 000 miljoner. Nu går det inte till så i praktiken att man kan säga nej till all utförsel av valuta, det må vara löpande betalningar eller investeringar, och ja till all införsel av valuta, det må vara löpande betalningar eller investeringar. Det är ju en tvåvägstrafik i en nation som är involverad i en handel med omvärlden. Men jag tycker att det är ganska intressant att konstatera att vi under fjolåret ändå hade ett klart överskott i denna kapitalbalans. Herr Helén sade: Tänk om nu finansministern hade varit den starke; då hade vi inte fått den här momssänkningen. Men här är inget behov av att diskutera styrkan i olika graderingar — något slags muskeluppvisning eller vad det kan vara fråga om — utan det är helt enkelt mandatfördelningen i den här kammaren som avgör vad man kan komma fram till. Vi bedömde det så i samförstånd inom regeringen att den magra förlikningen var bättre än den feta processen, och följaktligen hade vi inget intresse, när förslaget låg som det låg, av att äventyra det hela med en lottning. Det hade inte varit, om jag så säger, klokt statsmannaskap. Herr Bohman skulle jag nog vilja upplysa om att man alltid får ut mera av en diskussion, om man lyssnar på vad den andre säger. Ibland kan det vara litet svårt, om man är laddad av sina egna ambitioner och intryck, men de flesta som litet mera neutralt åhörde vår debatt kunde inte undgå att märka att jag i det sista inlägget sade, att dels har vi haft en inflation utifrån, dels har vi själva genererat en inflation. Då vi inte vill dela upp marknader i exportmarknad och hemmamarknad när det gäller viktiga varor som papper, sågad vara, malm, järn och stål och ha skilda prislägen, då får vi ta det internationella prisläget, dvs. den internationella inflationen, i vår egen produktion, distribution och handel. Det skrev jag under på. Herr Bohman tog upp brevet från fiskarhustrun. Jag får en mängd sådana brev och telefonsamtal varje dag från människor som är förtvivlade över att skatterna är höga. Om någon skall vara vittnesgill på den punkten så är det finansministern. Och den här speciella fiskarhustrun har skrivit till mig; jag känner igen argumentationen ord för ord. Det är tydligen en mycket energisk kvinna, eftersom hon även har gått till herr Bohman. Brevet ligger på mitt bord, och hon kommer att få ett svar, så utförligt som jag kan skriva det. Om hon sedan blir nöjd eller inte vågar jag inte ha någon definitiv uppfattning om. Med detta, fru talman, har jag faktiskt sagt vad jag behöver säga utan att bli varnad med fru talmannens klubba.
Fru talman! Jag skall bara ta upp en detalj från inledningen av debatten, då herr Fälldin med mitt namns nämnande angrep en icke närvarande ledamot av kammaren för att han hade citerat Aftonbladet, som hade påstått att herr Fälldin nu var beredd att acceptera elva reaktorer.

Nu har herr Fälldin något oberättigat riktat ett angrepp mot att en ledamot av kammaren har trott på en sådan tidningsuppgift. Skälen härtill är förståeliga — men då är min enkla fråga: Kunde inte herr Fälldin, för undvikande av missförstånd, nu tala om hur många reaktorer han egentligen är beredd att acceptera?
Fru talman! Det finns faktiskt dagar när jag inte läser Aftonbladet, och jag sover gott på kvällen då också. När jag fick se den här artikeln, tog jag kontakt med Aftonbladet, som beklagade och försäkrade att man skulle ta in en rättelse nästa dag. Jag har nämnt statsministerns kanslichef. Det är statssekreteraren i statsministerns kansli som har använt ett icke bestyrkt påstående som lagt i min mun att jag på söndagskvällen skulle ha bejakat elva kärnreaktorer och sagt nej till de två. Jag tror att det vore klokt om vi i den politiska debatten ginge in för att inte åberopa annat än TT-material eller kontrollerade eller godkända intervjuer. Eljest kommer den här typen av missförstånd att ständigt uppstå. Får jag sedan säga till statsministern att vi skall återkomma, som jag sade tidigare i dag, till energifrågan i anslutning till behandlingen av denna fråga i mars. Om jag under hela denna dag inte har kunnat klara ut för statsministern var jag står, tror jag inte att jag kan göra det på de sekunder som är kvar av min repliktid.
Fru talman! Jag har full förståelse för att herr Fälldin inte varje afton läser Aftonbladet. Men någon bland hans stora medarbetarstab torde förmodligen göra det. Någon hade väl läst artikeln, och någon hade kanske i så fall trott att uttalandet var riktigt, eftersom han inte larmade vare sig tidningen eller herr Fälldin. Detta må nu vara som det är — det kan vi bortse från. Men sedan ställde jag en enkel fråga om hur många reaktorer herr Fälldin är beredd att acceptera.

För att konstatera detta kan väl inte tidsbegränsningen vara något allvarligt hinder.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att statsministern inte vill göra gällande, när jag påstår att Aftonbladet har felrefererat mig, att detta skulle vara något som jag har hittat på i dag därför att referatet har åberopats här i kammardebatten. Statsministern skakar på huvudet. Det får jag alltså uppfatta så att statsministern inte vill göra den beskyllningen. Då borde saken vara ur världen. Vad centerns riksdagsgrupp och jag har röstat för våren 1973 och våren 1974 och vad vi har sagt i motionen nu — att vi icke vill att någon ny reaktor tas i drift — har väl stått klart för statsministern, hoppas jag, ända sedan 1973. Därvidlag har vi icke ändrat ståndpunkt. Men riksdagsmajoriteten har fattat ett annat beslut som innebär att så fort en reaktor blir färdig tas den i drift. På det sättet blir det en förändring i fråga om antalet reaktorer. Vi har emellertid icke ändrat ståndpunkt sedan våren 1973. Den här energibalansen som statsministern talade om i dag och behovet av ett kraftigt ökat antal kilowattimmar 1985 kan kanske till stor del förklaras av den mängd energi som går åt för att bygga de 13 kärnkraftverken.

Fru talman! Efter en sådan här lång och intressant debatt skall ju någon vara evakueringstalare i kammaren, och den lotten har nu fallit på mig. I den gemensamma motion om den ekonomiska politikens uppläggning som centern och folkpartiet har presenterat konstaterar man att 1974 var ett mycket gott år, och det har sagts från flera håll på den borgerliga kanten i denna debatt. Jag vill gärna säga att jag tycker att det är välgörande att den borgerliga oppositionen nu ändå kostar på sig att göra detta konstaterande och att centerpartiet och folkpartiet t.o.m. skrivit in det i sin partimotion. Men i debatten har också talet om de två förlorade åren återkommit, och jag reagerar något på den punkten. Jag tror nämligen att många människor i det här landet inte ser dessa två år som förlorade, när de blickar tillbaka på vad som hände. Det fattades ju ändå en hel del viktiga beslut och viktiga reformer genomfördes. Jag kan bara nämna den nya familjeförsäkringen och den nya och förbättrade arbetslöshetsförsäkringen. Jag tror alltså inte att människor i allmänhet har upplevt dessa år som förlorade. Sedan dess har tillväxten i vårt lands ekonomi ökats, sysselsättningen avsevärt förbättrats och såväl företagens vinster som de anställdas löner stigit avsevärt. Ja, företagsvinsterna har ju stigit i en sådan omfattning att man varit nödsakad att dra in vissa av vinsterna i s.k. miljöfonder och särskilda investeringsfonder. I sin gemensamma motion konstaterar också de båda mittenpartierna att vi det senaste året har fått 100 000 nya arbetstillfällen i detta land. I det sammanhanget vill jag gärna erinra om den debatt som fördes under förra valrörelsen, där man från centerpartiets sida gick ut och lovade just 100 000 nya jobb. Vi bara konstaterar i dag att de jobben har vi fått i det här landet, och vi har inte fått dem med centerns recept att ge dusörer och subventioner till arbetsgivarna. Vi har inte sänkt arbetsgivaravgiften utan i stället höjt den, och detta till trots har vi fått det här goda resultatet ur sysselsättningssynpunkt. Det är alltså med en klok ekonomisk politik och en socialdemokratisk arbetsmarknadsoch näringspolitik, som de 100 000 nya jobben har skapats. Under fjolåret beslöt regering och riksdag att stimulera vår ekonomi med drygt 4 miljarder kronor. Det ansågs då nödvändigt att främst stimulera den privata konsumtionen. Man riktade sig särskilt med stimulanser till pensionärer, barnfamiljer och inkomstsvaga grupper för att stärka deras köpkraft. Det satsades bl.a. miljardbelopp av skattemedel för att hålla nere livsmedelspriserna och undvika att prishöjningarna på jordbrukets produkter slog igenom i konsumentledet. Vi prövade även en sådan tillfällig momssänkning som här har diskuterats. De här åtgärderna har ju givit effekt. Vi fick en konsumtionsökning under fjolåret på volymmässigt ca 5 96. Men å andra sidan kan man konstatera att svenska folkets sparbenägenhet trots de här stimulanserna har fortsatt att öka. Sparkvoten har nämligen stigit med drygt 2 procentenheter. Av detta kan man möjligen dra den slutsatsen att det blev en viss överstimulans — man förmådde kanske inte använda allt till konsumtion utan en del av stimulanspengarna hamnade på banken i stället för i butikerna. Nu har moderaterna fört fram krav på nya och snabba stimulanser av konsumtionen i form av skattesänkningar, och man har lockat mittenpartierna med ett försök med en ny momssänkning. Denna stimulans skulle enligt moderaterna behöva röra sig om 3 miljarder. Dess bättre har mittenpartierna denna gång inte så där omedelbart nappat på kroken utan vill vänta och se hurudan utvecklingen blir innan man griper till nya stimulanser. Vi har i år ett budgetunderskott på 12 miljarder, och man kan ju fråga sig om inte detta är stimulans nog i dagens situation. Dessutom har regeringen begärt en finansfullmakt på 1000 milj.kr., att användas till stimulansåtgärder, om konjunkturläget skulle ändras och göra detta nödvändigt. Det har man emellertid från borgerligt håll yrkat avslag på. Man vill tydligen inte att regeringen skall ha resurser att snabbt kunna vidta åtgärder i stimulerande syfte, om sysselsättningen i landet skulle svikta. Vidare har centern och folkpartiet föreslagit en speciell stimulans åt en viss grupp i samhället, nämligen barnfamiljerna. Man vill höja barnbidragen för några hundra miljoner kronor och indexreglera dem. Jag vill inte påstå annat än att barnfamiljerna kan behöva en förstärkning av sin ekonomi. De drabbas alltid hårdast av prisstegringar och kostnadsfördyringar av olika slag. Vad jag däremot personligen ställer mig tveksam till är om detta i dagens läge skall ske genom en allmän höjning av barnbidragen. Om man anser att vi har råd att satsa några hundra miljoner på att förbättra barnfamiljernas standard, så kanske det främst bör ske genom ett direkt konsumtionsstöd till de barnfamiljer som bäst behöver ett handtag. Detta kan enligt min mening bäst ske genom exempelvis ett förbättrat bostadsstöd till barnfamiljerna. Skall man över huvud taget binda sig för en kostnad av ca 500 milj.kr. för ett budgetår, så bör man nog utreda frågan först, innan man bestämmer sig för på vilket sätt man skall ge detta stöd åt barnfamiljerna. Då det gäller indexregleringen av barnbidragen skall det bli intressant att höra vad moderaterna har att säga på den punkten. Här talas ofta om indexreglering i olika sammanhang, och man vill som bekant bl.a. ha indexreglerade skatteskalor. Samtidigt talar man emellertid om — det har ju förts en debatt om det helt nyligen — att det är så angeläget att bekämpa inflationen. För min del vill jag påstå att varje tal om indexregleringar av statens utgifter och inkomster är något av en kapitulation inför inflationen. Ju mer av s.k. inbyggt inflationsskydd vi skaffar oss på olika områden, desto mindre blir intresset hos olika grupper att verkligen bekämpa inflationen. Skulle vi, fru talman, få det mesta här i landet indexreglerat — ja, då föreställer jag mig att ingen skulle känna sig särskilt uppfordrad till eller intresserad av att bekämpa inflationen och prisstegringar av olika slag.

Fru talman! Kommuner och landsting bär i vårt samhälle huvudansvaret för den grundläggande servicen för människorna liksom för deras omvårdnad och närtrygghet. Kommunerna är viktiga instrument för strävandena efter jämlikhet. Mycket snäva ekonomiska handlingsramar minskar möjligheterna för kommunerna att klara dessa åtaganden och förverkliga dessa mål. Från de utgångspunkterna skall jag i korthet ta upp några frågor rörande kommunernas ekonomi från både principiell och mera praktisk synpunkt. Låt mig börja med att slå fast att den kommunala beskattningsrätten är en grundval för den kommunala självstyrelsen. Den garanterar en självständighet för kommuner och landsting gentemot staten. Den kommunala beskattningsrätten har under senare år vid vissa tillfällen ställts under debatt, och det har ofta varit ett uttryck för statens önskan — eller skall jag säga benägenhet — att skjuta ifrån sig huvudansvaret för utgiftsoch skatteutvecklingen här i landet. Det bästa exemplet på denna inställning ges i direktiven för den nu arbetande kommunalekonomiska utredningen, där det förs fram tankar på ingripande statliga regleringar. Den kommunala beskattningsrätten har emellertid numera fått grundlagsskydd i den nya regeringsformen. Utvecklingen har emellertid lett till sådana höjningar av kommunalskatterna att utrymmet för ytterligare skatteuttag blivit mycket begränsat. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för riket ligger för innevarande år på 25:23 kr. per skattekrona. Eftersom kommunalskatten är proportionell drabbar den de lägre inkomsttagarna förhållandevis mycket hårt. Låt mig ta ett par exempel. För en inkomsttagare med 25 000 kr. är kommunalskatten redan nu tre gånger så hög som den statliga skatten. För en inkomsttagare med 40 000 kr. är kommunalskatterna f. n. ungefär dubbelt så höga som statsskatten. För centern, som mycket starkt vill hävda principen att skatt skall tas ut efter bärkraft, är en fortsatt övervältring av kostnadsansvaret från staten till kommunerna omöjlig att acceptera. Enligt vår uppfattning är det ett viktigt jämlikhetskrav att behovet av kommunala skattehöjningar så långt som möjligt elimineras. För min del finner jag det angeläget att poängtera detta i anledning av den s.k. uppgörelsen om begränsning av de kommunala utdebiteringshöjningarna för åren 1976 och 1977. Anledningen till de långa och många överväganden som skett inför den nu träffade uppgörelsen är i första hand omläggningen av den statliga beskattningen och dess inverkan på kommunernas ekonomi. Men självklart har också den tidigare här av mig nämnda kostnadsövervältringen funnits med i bilden. Det skulle vara intressant att ta upp en analys av den senare frågan, men det skulle kräva en längre talartid än som står till mitt förfogande. Låt mig bara konstatera att fram t.o.m. år 1975, innan de ”moderna” skatteomläggningarna drabbar kommunerna, de ökade kommunala kostnaderna för moms och arbetsgivaravgifter vida överstiger vad kommunerna erhåller från staten i skatteutjämningsbidrag. Detta visar något av utvecklingen. Men jag skall återgå till att något kommentera de, som jag kallade dem, moderna skatteomläggningarna och dessas effekt på kommunerna. Inför skatteutredningens förslag till skatteomläggning från den 1 januari 1975 uppskattade de båda kommunförbunden i sina remissyttranden skattebortfallen för kommunerna till 1 850 milj. år 1976 och 8 100 milj.kr. för år 1977. Beloppen inkluderar vissa dubbeleffekter i avräkningen till följd av avräkningssystemet, men kan ändå jämföras med det belopp som regeringen ställde i utsikt för ett skattestopp. Regeringens bud var som alla vet 600 milj.kr. per år. Därtill kommer ytterligare 600 milj.kr. för år 1977 enligt det beslut som riksdagen fattade i höstas och som skulle utgöra kompensation för det förlängda grundavdraget vid den kommunala beskattningen. Detta är den dystra bakgrunden beträffande kommunernas ekonomi inför åren 1976 och 1977. Särskilt för 1977 är gapet stort, vilket gör att det finns anledning att analysera och resonera om hur man skall klara den framtida situationen. Centern ville inte och vill inte medverka till en social nedrustning i kommuner och landsting. Likaså ville vi inte ytterligare genom höjning av kommunalskatterna lägga nya bördor på de inkomstlåga och svaga grupperna i samhället. Det är också lika självklart att nya anspråk kan komma att ställas på kommunerna, icke minst beträffande ökad barntillsyn och barnomsorg. Det var mot den bakgrunden vi begärde en uppräkning av ersättningen för barntillsynen med 230 milj.kr. per år fr.o.m. 1976. När vi vet att driftkostnaden per daghemsplats och år närmar sig 20 000 kr. och den kommunala nettokostnaden är ungefär 60 96 därav, så är det lätt att räkna ut vilka stora ekonomiska anspråk på kommunernas ekonomi en utbyggnad av barntillsynen innebär. Med de uttalanden som gjorts av socialdemokratiska ungdomsförbundet och socialdemokratiska kvinnoförbundet i denna fråga så hade vi vissa förhoppningar om att finansministern skulle finna förståelse för dessa våra krav. Men så blev nu inte fallet. En annan viktig kommunal omsorgsfråga är den sociala hemhjälpen. Även på det här området måste kommunerna få ökade resurser för att bygga ut omsorgen och ges flera möjligheter att få den hjälp de så väl behöver. Som alla vet innebär inte uppgörelsen från i går mellan regeringen och kommunförbunden några nya pengar utöver regeringens tidigare bud. Detta är att beklaga. Men ett viktigt tillägg har gjorts i uppgörelsen från tidigare — kontrollstationen inför 1977, som innebär nya överläggningar våren 1976 angående den kommunala ekonomiska situationen inför 1977. Eftersom enligt samfälld uppfattning år 1977 kan bedömas bli det svåraste ekonomiska året för kommunerna kan denna kontrollstation få mycket stor betydelse. Därtill har också sedan budet lades underhandlingar förts och uppgörelse träffats mellan landstingen och socialdepartementet om ersättning över sjukkassorna till landstingen med nära 650 milj.kr. per år. Från centern har vi tidigare uttalat vår principiella olust inför skattestoppsuppgörelser mellan staten och kommunförbunden. Vi litar för vår del på att de ansvariga kommunaloch landstingspolitikerna skall göra de rätta avvägningarna och att de resurser som finns för angelägna omsorgsåtgärder skall användas på rätt sätt samt att man inte tar ut ett öre mera i skatt än som behövs för att klara de åtagandena. I det uppkomna läget ville vi emellertid inte motsätta oss en uppgörelse, och vi är självfallet beredda att medverka till att ge uppgörelsen reellt innehåll i praktiken. En överenskommelse är för vår del också en förpliktelse. För framtiden måste vi emellertid komma ifrån denna typ av störningar i den kommunala planeringen. Det kan inte vara rimligt med s.k. skattestopp växlande med fria år. Vi har rätt att ställa stora krav på de sittande skatteutredningarna när det gäller att föreslå åtgärder för att ekonomiskt klara relationerna mellan staten och kommunerna. Den kommunalekonomiska utredningen borde självklart ha som sin naturliga uppgift att klara sådana avvägningar, men tyvärr är dess direktiv mycket snäva i det avseendet. Det är då angeläget att de övriga utredningarna på området tillsammans med kommunalekonomiska utredningen gör de direkta ekonomiska avvägningarna och framlägger förslag i dessa angelägna frågor. Kommuner och landsting måste få sin rättvisa andel av den ekono miska tillväxten i samhället. Detta blir särskilt angeläget med den omläggning som sker och de ytterligare omläggningar som skall ske enligt framlagda förslag. Om inte denna fördelning till kommuner och landsting sker måste man ställa frågan: Är sänkning av den statliga beskattningen en förstahandsfråga? För min del vill jag ge klart uttryck för uppfattningen, att om en sänkning av den statliga inkomstskatten betyder en ökad övervältring av bördorna på kommuner och landsting och därmed på de lägre inkomsttagarna och de svagare grupperna, då måste andra vägar sökas. Som jag tidigare sagt är den kommunala beskattningsrätten grunden för självstyrelsen på regional och kommunal nivå. Det finns inte någon motsättning mellan denna mycket betydelsefulla, fastlagda princip och åsikten att kommunerna skall garanteras sin rättvisa andel av tillväxten i landet. För de beslut staten gör skall staten också ta det ekonomiska ansvaret. Så sker inte i dag. De statliga bidragen till kommunerna bör i största möjliga utsträckning utgå i form av grundbidrag med skatteutjämningseffekt. Det är som vi ser det ett oavvisligt krav att kommunerna i olika delar av landet också garanteras lika ekonomiska arbetsförutsättningar. Kommunerna måste därutöver ges kompensation från statskassan för sådana kostnader som det inte är möjligt för kommunerna att påverka. Det gäller kostnader på grund av åldersfördelning och befolkningsstruktur, avstånd och klimat, för att nämna några exempel. Det nuvarande skatteutjämningssystemet är en bra grund att bygga vidare på. Skatteutjämningsbidragen har höjts under åren, men likafullt har de relativt sett fått minskad betydelse för kommunerna. Detta har framhållits många gånger från centerhåll och även av de två kommunförbunden. Ytterligare förstärkning av skatteutjämningssystemet bör ske. Alla kommuner måste garanteras ett skatteunderlag som motsvarar lägst 100 96 av medelskattekraften i landet. En ytterligare förstärkning av skatteutjämningssystemet är angelägen också av regionalpolitiska skäl. Därigenom ökar kommunernas förutsättningar att fullfölja sina åligganden beträffande skolor, bostäder och social service. Med det anförda, herr talman, har jag i korthet berört några frågor som rör kommunernas ekonomi och därmed kommunernas och landstingens möjligheter nu och i framtiden att klara sina viktiga åtaganden när det gäller människornas utkomst, service och trygghet. Jag har på några punkter angett hur vi vill verka för utvecklingen framöver. Ett decentraliserat samhälle — för människorna och med människorna — är ett av de övergripande målen i centerns politik.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till den aktuella debatten om kommunernas ekonomi. Regeringen och kommunförbunden har nyligen träffat en överenskommelse om kommunernas ekonomi och skatter åren 1976-1977. Det finns goda skäl för den överenskommelsen. Jag kan visserligen förstå dem som av principiella skäl ställer sig frågande eller kritiska till sådana överenskommelser. Det är diskutabelt att några få män kan fatta beslut som binder 300 landsting och kommuner och som begränsar deras lagliga beslutanderätt. Det är också diskutabelt att fortsätta den linje som vi med mindre gott resultat följt under 1970-talets första hälft. Vi har bakom oss ett par år med skattestopp — skattehöjningarna begränsades de båda åren till drygt 20 öre — och ett år med betydande skattehöjning. Resultatet blev då en höjning med 1:20. Nu följer två år med skattestopp, 1976 och 1977. År 1978 får inte bli ett skattehöjningsår av samma slag som 1975. Vi måste snart komma till större klarhet om kostnadsoch ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Kommunerna måste få säkrare grunder och på längre sikt kunna planera sin ekonomi. Vi måste få fram resultat från de utredningar som sysslar med kommunernas ekonomi och skatter. Man har från flera håll sagt att det utredningsarbete som nu sker i åtminstone tre utredningar måste samordnas. Jag kan med utsiktspunkt från en av de berörda utredningarna instämma i den uppfattningen. Vi måste också få andra rutiner för uppbörd och utbetalning av kommunalskatter, så att kommunerna snabbare än vad som nu är fallet får tillgång till sina egna skattemedel. Det måste vara rimligt att kommunerna får sin skatteandel av sjukersättningen. Kommunerna skall inte förlora och staten skall inte tjäna på att människor blir sjuka. Också om jag kan förstå de principiella betänkligheterna mot gårdagens överenskommelse vill jag framhålla att det är tillfredsställande att den nu har kommit till stånd. Den ger förutsättningar för en tvåårig avtalsuppgörelse med de fördelar för landets ekonomi som det innebär. Den ger förutsättningar för kommunerna att bättre kunna planera sin ekonomi. Den ger förutsättningar för en restriktivitet i kommunalskattenivån. Den tidigare tvåårsuppgörelsen ledde ju, som jag nämnde, till höjningar om drygt 20 öre. Det är min förhoppning att kommunerna för de kommande två åren inte skall behöva utnyttja hela möjligheten att höja skatten med 1 kr. Nu liksom 1973 och 1974 bör kommunerna vara återhållsamma med att höja skatten. Överenskommelsen är också väsentligt bättre än den som var aktuell i december 1974, en överenskommelse som då accepterades av socialdemokrater och moderater. Nu har tillkommit en uppgörelse mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen om finansieringen av sjukvården. Den är av stor betydelse för landstingens ekonomi. Den ökar deras möjligheter att ta ansvar för vården av sjuka människor, en av samhällets väsentligaste uppgifter. Det borde ha funnits en motsvarande komplettering också för kommunerna. Det kunde exempelvis ha skett i form av ökat stöd till barnomsorg, till förskolor och fritidshem. Det hade varit starkt sakligt motiverat. Det finns en stor risk för lägre utbyggnadstakt inom barnomsorgen. Regeringen säger nu att man redan i budgetpropositionen föreslår ändringar av reglerna för det statliga stödet. Man kallar detta för betydande höjningar av stödet. Det är inte sant. Det är riktigt att anordningsbidraget och driftbidraget till förskolor och fritidshem höjs. Men samtidigt förändras ju penningvärdet, kostnaderna stiger och det är nödvändigt att höja bidragen enbart för att bevara deras reella värde. Det är en höjning men förvisso ingen betydande höjning. Och jämfört med 1974 är det en mycket betydande sänkning. Det året fanns nämligen ett extra stöd för att ordna förskolor. När kommunerna jämför 1974 och 1975 finner de alltså att villkoren har försämrats. Det kan knappast stimulera kommunerna att fortsätta att höja utbyggnadstakten inom barnomsorgen, så att vi inom rimlig tid kan säga till föräldrarna att de som vill ha plats för barnen i förskolor också skall få plats. Om finansministern hade varit någorlunda intresserad av barnomsorgen kunde han vid förhandlingarna ha sagt: ”Vi är beredda att ge kommunerna det tillskottet.” Nu kan han naturligtvis hänvisa till statsfinanserna och peka på många andra angelägna ting som skall finansieras. Men ett bättre samhällsstöd till barnomsorgen hade varit en god investering. Alla utredningar visar ju att staten vinner på en utbyggd barnomsorg. De kronor som finansministern hade fått betala ut hade han till fullo fått igen. Uppgörelsen hade alltså varit bättre om också det inslaget hade funnits med. Det hade varit att ge ett stöd till de barnfamiljer som bäst behöver det, ett stöd som en av socialdemokraternas ledande män i finansutskottet i ett inlägg för ett par minuter sedan förordade. Vi är beredda att ge ett stöd till alla barnfamiljer därför att de behöver det. Vi är beredda att därutöver ge ett extra stöd till barnfamiljer som särskilt behöver ett sådant — de som har små barn. Om fler inom socialdemokratin är beredda att vara med på detta kan riksdagen senare i vår fatta ett positivt beslut.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har år efter år påtalat den menliga inverkan som vårt extremt höga skattetryck, särskilt då marginalskatterna, har på den ekonomiska tillväxten, en tillväxt som utgör grunden för ett fortsatt ökat välstånd för alla. Vi har påtalat hur skattepressen verkar förlamande på initiativkraft och investeringsvilja, hur skadlig den är för skattemoralen och för viljan att med en extra arbetsinsats tjäna litet mera när ofta 60 kr. eller mer av varje nyintjänad hundralapp går till skatt. I vissa fall kan ända upp till 90 96 av en inkomst försvinna i form av högre skatt, barnstugeavgift och minskat bostadstillägg. Moderata samlingspartiet var ensamt om att gå emot 1970 års skattereform, som enligt finansministern skulle ge lägre skatt för två tredjedelar av svenska folket. Hur grundligt fel han hade den gången blev ganska snart uppenbart för alla. Svenska folket har under årtionden indoktrinerats till att anse att det är något otänkbart, fult och ansvarslöst att över huvud taget tala om möjligheterna av en skattesänkning. För tre år sedan, våren 1972, förvånade så herr Sträng omvärlden genom att uttala att en sänkning av "den direkta skatten borde ske. Det var sannerligen en omvändelse under galgen. Ungefär samtidigt uttalade LO:s och socialdemokratiska partiets näringspolitiska kommitté dessutom att man ämnade föreslå partikongressen en sänkt företagsbeskattning från 50 till 40 926 samt att man dessutom kunde tänka sig en differentierad arbetsgivaravgift. Vad moderaterna tidigare varit ensamma om att kräva har under de tre senaste åren accepterats av alla, nämligen sänkningen av den direkta skatten. Om detta har redan sagts mycket i denna remissdebatt, så jag skall koncentrera mig på det största problemet med våra ständiga skatteprovisorier, nämligen dessas inverkan på den kommunala ekonomin och därmed också givetvis på den kommunala utdebiteringen. I dagarna har löntagarna till sin glädje kunnat märka att källskattavdragen blivit mindre med anledning av direktskattesänkningen. Samtidigt har landsting och primärkommuner fått 1975 års räkning från riksförsäkringsverket för de avgifter som arbetsgivarna har att betala. Höjningen blev ca 4,5 96. Hur stora ökningar det här blir fråga om förstår man lätt mot bakgrunden av att en procents höjning på arbetsgivaravgiften gör ca 250 milj. tillsammans för landsting och primärkommuner. Inför 1976 väntar vi en ny skatteomläggning som avses bli finansierad med arbetsgivaravgifter på företagen. Samtidigt kommer förslag om höjda avgifter till sjukförsäkringen bl.a. på grund av en konstaterad ökning av sjukfrekvensen. Sammanlagt innebär detta att de samlade avgifterna på landsting och primärkommuner den 1 januari nästa år torde komma att öka med ytterligare 5 å 6 96. Lägg därtill kraftigt ökade priser och löner, så är det inte särskilt svårt att förstå att kommunernas situation framöver ter sig långt ifrån ljus. Visserligen ökar skatteunderlaget ganska kraftigt på grund av löneökningarna. En del av dessa ökningar tas dock i anspråk för här angivna reformer, varigenom kommunalskatteunderlagets ökning blir lägre än det eljest skulle ha blivit. I går träffades som bekant en överenskommelse mellan finansministern å ena sidan och de två kommunförbunden å den andra om ett kommunalt skattestopp för åren 1976 och 1977. Dock skulle kommunalskatten få höjas med maximalt 50 öre vartdera året. I gengäld skulle landstingen få sammanlagt 480 milj.kr. i statsbidrag och primärkommunerna 720 milj.kr. för de båda åren. Om fördelningen av de 1 200 miljonerna är väl inte mycket att säga. Dels har kommunerna större möjligheter än landstingen att höja sina avgifter, dels har landstingen förhandlat sig fram till ytterligare kompensation motsvarande ca 650 milj.kr. per år. Herr Boo berörde detta alldeles nyss. Den s.k. 12-kronan blir 15 kr. och bidraget från försäkringskassorna till landstingen ökar med 22 kr. per patientbesök. Dessutom ökar bl.a. bidraget per vårddag från 15 till 20 kr., vilket inte är någon särskilt imponerande siffra mot bakgrunden av att vårddagkostnaderna på regionsjukhusen ofta överstiger 600 kr. I det här sammanhanget kan det också vara värt att påpeka att socialdemokraterna vid den s.k. 7-kronans genomförande 1971 angav att detta var första steget mot en helt avgiftsfri öppen sjukvård. Nu, fyra år senare, har avgiften i stället mer än fördubblats, och det dröjer säkerligen inte länge förrän man måste höja den nya IS-kronan ytterligare. Statsbidragen till kommuner och landsting, som motsvarar en utdebitering på ca 50 öre, är långt ifrån generösa, och det kommer att medföra utomordentliga svårigheter för primärkommuner och landsting att utan försämrad service klara ekonomin för de två följande åren. Man kan emellertid utgå ifrån att kommunerna kommer att hålla överenskommelsen. Erfarenheterna från de tidigare frivilliga skattestoppen 1973 och 1974 var goda. Då höjdes skatten endast 23 öre, varav 17 föll på primärkommunerna och 6 på landstingen. Alla tycktes belåtna med skattestoppet, vilket ger anledning till den förmodan att människor i allmänhet föredrar oförändrad skatt framför ytterligare utbyggd service. Det kan väl knappast råda något tvivel om att det var finansministern som satt med de goda korten på hand när det gällde överläggningarna med kommunerna om skattestopp. Han hade en riksdagsmajoritet bakom sig för de reformer som i så hög grad negativt påverkar den kommunala ekonomin. Alternativet för landstingen och primärkommunerna hade varit att gå miste om de statliga bidragen och i stället tvingas höja skatten, och man har då att ta i beaktande att kommunalskatten på grund av att den i motsats till statsskatten är proportionell kraftigare belastar låginkomsttagarna. Varför har det då blivit på det viset, att reformer har beslutats här i riksdagen utan att riksdagsledamöterna tillräckligt har beaktat de kommunalekonomiska konsekvenserna av fattade beslut? Jo, helt enkelt därför att beslutsunderlaget har varit för dåligt. Vi har inte tillräckligt kunnat väga föroch nackdelarna med framlagda förslag, eftersom tillräckliga utredningar inte i tid har presenterats om de ekonomiska konsekvenserna för landsting och primärkommuner. För framtiden måste vi sträva efter att varje förslag som läggs på riksdagens bord och som berör den kommunala ekonomin också skall åtföljas av en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna för landsting och primärkommuner. En moderat motion syftande till denna förbättring har väckts vid årets riksdag. Lagen om arbetsmiljöfonder och lagen om investeringsfonder för att kapa de s.k. övervinsterna är exempel på annan lagstiftning, där de kommunalekonomiska följderna knappast alls diskuterats. Under de senaste åren har man kunnat konstatera att den kommunalskatt som skattebetalarna erlägger faktiskt inte ograverad kommer landsting och primärkommuner till del. Vissa förmåner som numera gjorts skattepliktiga har inte ökat det kommunala skatteunderlaget, utan denna kommunalskatt har behållits av herr Sträng. Man skulle med ett visst fog kunna tala om en ”statlig kommunalskatt” och en ”kommunal kommunalskatt”. Som exempel på denna ”statliga kommunalskatt” kan nämnas sjukpenning, yrkesskadeersättning, stöd vid arbetslöshet, föräldrapenning samt utbildningsbidrag. På detta sätt har finansministern kunnat undandraga väsentliga belopp för primärkommuner och landsting. De förmåner från sjukförsäkring m.m. som den 1 januari förra året gjordes skattepliktiga har av Kommunförbundet beräknats öka kommunalskatten med inte mindre än 1,8 miljarder kr. Det måste betraktas som synnerligen otillfredsställande att vi inte längre har ett enhetligt inkomstbegrepp för den statliga och kommunala skatten. Det skulle vara intressant att få höra om inte finansministern ville hålla med mig om att denna utveckling är olycklig och om han i så fall är beredd att föreslå åtgärder i syfte att rätta till detta missförhållande? Beklagligtvis befinner sig finansministern inte i kammaren just nu, men jag hoppas att denna fråga så småningom skall leta sig fram till högst densamme.

Herr talman! Det har nu gått drygt ett decennium sedan riksdagen första gången fattade beslut om mer samlade regionalpolitiska åtgärder — åtgärder avsedda att ge möjligheter till en jämnare utveckling i de olika regionerna i vårt land och därmed också till en bättre utveckling i sådana regioner som i vissa hänseenden tidigare hade haft, av olika skäl, svårare att hävda sig i förhållande till landet i övrigt. Under den här tiden har miljardbelopp anslagits över budgeten för insatser som kan sägas ha regionalpolitiskt syfte. Det ger oss anledning fråga — nu när vi har något perspektiv på dessa insatser — om de har givit ett tillfredsställande resultat. Om man har haft målet att häva den regionala obalansen, har tillfredsställande resultat inte nåtts. Å andra sidan är det ganska klart att den obalans som alltjämt finns i dag skulle ha varit mycket större utan några regionalpolitiska satsningar alls. Regionalpolitiken har därför inte saknat betydelse — tvärtom — men samtidigt bör den med en bättre utformning kunna göras mer effektiv i framtiden. En stor del av regionalpolitiken har naturligt nog inriktats på Norrlandslänen. För den skull skall man dock inte — som ibland sker — alltid sätta likhetstecken mellan regionalpolitik och Norrlandspolitik. Den negativa trend i befolkningsutvecklingen i Norrlandslänen som varit så markant under många år har nu dess bättre — även om man ännu inte vågar säga att den förvandlats i en positiv trend — i varje fall bromsats upp, och den nedåtgående kurvan har planats ut under de senaste åren. Men befolkningsrelationen mellan Norrlandslänen å ena sidan och landet i övrigt å den andra har under en stor del av den här tiden ändå inte blivit tillfredsställande. Landets hela befolkning ökade mellan t.ex. åren 1965 och 1972 med ungefär 350 000 människor, medan samtidigt antalet invånare inom Norrlandslänen minskade med inemot 10 000. Lägger vi sedan till det att en hel del orter i Norrlandslänen under den här tiden varit expansiva och ökat sin befolkning, så blir den befolkningsuttunning som skett på andra områden i dessa län, framför allt i inlandet, i stället så mycket mer markerad. Det är helt nödvändigt att regionalpolitiken också i fortsättningen får en sådan inriktning att en utplåning av mindre tätorter i norra Sveriges inland så långt möjligt förhindras. Vi måste alltjämt försöka förhindra att de små tätorterna går över i ren glesbygd och att den rena glesbygden blir ett slags ödebygd. Det är kanske två områden som här kommer i första blickfånget: behovet av förbättrade sysselsättningsmöjligheter och behovet av goda kommunikationer till rimliga kostnader. Kommunreformen har utan tvivel orsakat en hel del svårigheter, inte minst i delar av det norrländska inlandet. Kommunsammanläggningar har ägt rum mot de berörda invånarnas vilja. Kommunerna har blivit mycket stora och i en del fall alltför stora. Avståndet mellan den enskilde medborgaren och den kommunale beslutsfattaren — de kommunala förtroendemännen -— har blivit stort, både geografiskt och kontaktmässigt. Det är från allmändemokratisk men mot bakgrund av här anförda aspekter även från regionalpolitisk synpunkt väsentligt att vår kommunala demokrati har en stark livskraft. För att motverka nackdelarna av de stora kommunerna borde åtskilliga uppgifter kunna läggas över på kommundelsråd, så att beslutsfattandet åtminstone delvis åter kommer närmare de människor det berör. En viktig princip i länsberedningens nyligen avslutade arbete har varit att offentligrättsliga uppgifter inte bör ligga på högre beslutsnivå än vad som är nödvändigt i förhållande till de av beslutet direkt berörda. Kravet från bl.a. moderata samlingspartiet om inrättande av kommundelsråd i kommunerna ligger helt i linje med den principen. Ett annat ställningstagande från en enhällig länsberedning gäller att den statliga tillsynen och kontrollen över den kommunala verksamheten bör och kan minskas. Kommunerna bör i större utsträckning än nu kunna få disponera specialdestinerade statsbidrag utan ingående författningsreglering. Onödiga detaljföreskrifter som kan försvåra kommunal verksamhet bör tas bort. De i dagarna aktuella socialdemokratiska maktkoncentrationsförsöken i Luleå kommun, som tidigare har påtalats i dagens debatt av herr Bohman och herr Burenstam Linder, innebär — om de genomförs — en försvagning av den kommunala demokratin som inte kan accepteras, oavsett vilka effektivitetsskäl man än anför för denna form av maktkoncentration. Det är egentligen det gamla problemet om rättssäkerhet kontra effektivitet som här dyker upp i ny aspekt och som innebär, om den aktuella metoden mera generellt skulle börja tillämpas, inte bara för den kommunala demokratin utan även för vad man kan kalla den kommunala rättssäkerheten oroande perspektiv. Herr talman! De uttalanden som riksdagsmajoriteten gjorde i fjol att det regionalpolitiska stödet i större utsträckning borde inriktas på att främja sysselsättningen, förbättra grundsituationen i stödområdena och skapa större utrymme för enskilda initiativ är naturligtvis riktiga. Den av riksdagen begärda skyndsamma utredningen av frågan om en differentiering av beskattningen i regionalpolitiskt syfte är av utomordentlig betydelse för den framtida utvecklingen, särskilt i Norrlandslänens inland. Den får därför inte förfuskas av en motvillig regering. Ett område där samhället verkligen har ett stort ansvar för regionernas möjligheter till utveckling är transportsektorn. Här är det synnerligen viktigt med fortsatta insatser men också med mer samordnande åtgärder. Det statliga transportstödet är väsentligt för regionalpolitiken. Sedan det tillkom 1971 har det inte minst på grund av ständiga krav och många motioner från den borgerliga oppositionen kunnat förbättras på väsentliga punkter. Det bör emellertid kunna byggas ut ytterligare. Jag tänker närmast på att även sjötransporter skulle kunna omfattas av stödet. Man borde kunna vidga det varuområde som kan bli föremål för stöd, och stöd borde även kunna utgå till icke yrkesmässig landsvägstrafik. För att en aktiv regionalpolitik skall kunna ge aktiva regioner fordras det en vettig transportpolitik också på personsidan. Låt mig bara peka på en enda fråga som berör inte bara Norrlandslänen utan ganska många län runtom i det här landet, nämligen frågan om bibehållandet av Bromma flygplats. Jag tror att ett alldeles övervägande antal människor i detta land finner regeringens beslut från 1972 vara helt felaktigt. I vart fall torde det vara absolut erforderligt att en utredning om möjligheten att bevara Bromma som flygplats kommer till stånd och att det från så många håll hårt kritiserade regeringsbeslutet omprövas. Remissvaren på den s.k. ULF-utredningen är belysande. Den lokala flygbullerstörningen omkring Bromma flygplats måste vägas mot riksintresset att den centralt belägna närflygplatsen i Bromma behålles. Någon officiell utredning där en sådan vägning skett har aldrig gjorts. Här borde, herr talman, verkligen inte några relativt sett få personers agerande, regeringens och kanske mest kommunikationsministerns prestige, få gå före vad en sannolikt mycket bred opinion i hela landet anser vara riktigt.

Herr talman! Det blir naturligtvis inte något direkt samband mellan de här olika inläggen, vilket kan vara beklagligt. Jag hade för min del tänkt utgå ifrån en skrivning i årets finansplan vars konsekvenser det hade varit intressant att få diskutera med finansministern. Jag hade dessutom kunnat hjälpa honom tidsmässigt genom att citera en del av vad han skrivit och därmed bespara honom en del bekymmer med tiden.

Denna gynnsamma utveckling har medverkat till att stärka den svenska industrins internationella konkurrenskraft och skapa utrymme för en kraftig standardförbättring för hela folket. Under de senaste åren förefaller emellertid takten i produktivitetsförbättringen att ha dämpats. En svagare produktivitetsutveckling återverkar negativt på möjligheter att öka konsumtionsstandarden och finansiera ökade kostnader för utbyggnad av reformpolitik och offentlig service. I den mån lönehöjningarna blir snabbare än produktivitetsökningen uppstår dessutom en press uppåt på prisnivån. Mot den bakgrunden är det naturligt att tillmäta åtgärder som syftar till att öka rationalisering och effektivitet i näringslivet en central betydelse vid utformningen av den ekonomiska politiken. Detta ställer i sin tur krav på omfattande investeringar inom företagen.” Det är så sant som det är sagt. Jag har inte här för avsikt att föregripa den finansdebatt som möjligen på nytt kommer att beröra den här problematiken, men jag vill gärna göra ett par kommentarer i anslutning till detta. Först och främst kan det noteras att löneökningar — eller personalökningar, för det finns ju andra former än direkta löneutbetalningar — som är större än produktivitetsökningen ger enligt finansministern anledning till prishöjningar.

Det betyder att parterna egentligen sätter sig ned för att förhandla om inflationstakten. Hade man önskat en snabb tvåårsuppgörelse borde förberedelserna ha varit något bättre och något tidigare vidtagna. Men det är egentligen en annan sak i citatet som jag just nu skulle vilja uppehålla mig vid, nämligen: Hur har vi nått den här höga materiella standarden? Jag tror att vi i det här fallet är världsbäst. Finansministern tyckte att vi var världsbäst i fråga om bilförsäljningen i september, men det gällde relativa tal medan det här även gäller absoluta tal. Detta har vi uppnått genom ett effektivt arbetande näringsliv. Jag kanske för ordningens skull skall säga att jag också tror att vi har en relativt väl fungerande offentlig förvaltning. Man kan nu beskriva allt detta på olika sätt. Jag hörde i debatten här i kammaren tidigare i dag följande beskrivning: Vi har en massa människor som för vårt land framåt — alltså en blandning av duktiga arbetare och företagare. Naturligtvis är det de som arbetar i dessa företag som gör dem effektiva, men vi skall ha klart för oss att det här inte är någon automatisk process, och effektiviteten är i hög grad beroende av den miljö i vilken företagen och företagarna lever. Vi har här i kammaren i dag i flera inlägg fått lyssna till en del bekymrade röster, tillhörande representanter för företagsamheten — över partigränserna. Jag vet av egen erfarenhet, herr talman, att man nog bör ta den kritiken från näringslivets talesmän på allvar. Det är ju den här församlingen som stiftar lag och indirekt därur kommande förordningar. I det sammanhanget skulle nog näringslivet acceptera en lägre produktivitet än den som förekommit under senare år — särskilt om man därmed skulle ha kunnat prioritera kvaliteten i produktionen. I och för sig är det ofrånkomligt att komplexiteten i det moderna samhället för med sig behov av en ökad lagstiftning. Nu har man tillgodosett de uppkommande behoven i den ordning de har uppmärksammats och utan någon egentlig samordning. Det har lett fram till dagens situation, som jag tycker kännetecknas av ett starkt utvecklat och ytterst splittrat konglomerat av bestämmelser och pålagor. Det gäller inte minst inom näringslivets handelsoch servicesektor. Vi saknar i dag ett samlande grepp inom lagstiftning och administration, i varje fall till den del dessa rör näringslivet. Det vare mig fjärran, herr talman, att som nykomling i den här ärade församlingen ifrågasätta noggrannheten i prövningen av förelagda lagförslag. Men eftersom prövningen sker av varje förslag för sig, oftast utan koppling till angränsande områden, är det svårt att helt få klart för sig konsekvenserna. Tyvärr har man väl heller inte alltid ansträngt sig att sätta sig in i hur de nya lagarna verkar i praktiken och framför allt inte i hur de påverkar effektiviteten i företagen — och därmed den ekonomiska utvecklingen i vårt land över huvud taget. Herr Wachtmeister i Staffanstorp gjorde nyss samma konstaterande i fråga om det kommunalekonomiska området. Även där saknade han ett korrekt beslutsunderlag.

Jag vill med dessa ord inte ansluta mig till den klubb av domedagsprofeter som har gjort sig hörd både inom och utom landets gränser under de senaste månaderna. Jag skulle i stället i all enkelhet vilja låta detta citat få gälla som slavens viskning i örat på segerherren i triumfvagnen. Herr talman! Vi har lyckats, t.o.m. förunderligt väl, här i Sverige hittills. Låt oss inte ytterligare förändra blandningen i vår blandekonomi i statskapitalistisk och byråkratisk riktning!

Herr talman! Jag har begärt ordet i årets allmänpolitiska debatt för att uttala den oro som jag känner för att de fastlagda målsättningarna för samhällets regionalpolitiska jämlikhetssträvanden kommit i skymundan den senaste tiden. Det finns stor risk för att såväl regering som riksdag kan förledas av folkmängdsredovisningar, rapporter om lokaliseringsstöd och allt tal om satsningarna på Stålverk 80 i Luleå att tro att utjämningen går av bara farten. Så är det inte. Man behöver bara studera uppgifterna om arbetslösheten för att få påminnelser om obalansen. I flera av Norrlandslänen är arbetslösheten flera gånger större procentuellt sett än vad den är i Sydoch Mellansverige. Och för Norrland som helhet redovisar mätningarna en arbetslöshet nära dubbelt så stor som den för riket som helhet. Men ännu mer oroande blir uppgifterna om man ser på den industriella utbyggnaden. Man kan till viss del avläsa den i rapporterna om investeringsfondernas utnyttjande och om lokaliseringsstödet. De ger besked om att svensk industri inte tycks ha fattat något av regeringens och riksdagens målsättningar i strävandena efter en bättre regional balans i sysselsättningen. Någon vilja hos företagen att flytta produktionen dit där den lediga arbetskraften finns kan man inte avläsa i de redovisningarna. Budgetåret 1973/74, som är senaste redovisade period, meddelade Kungl. Maj:t tillstånd att ta i anspråk investeringsfondsmedel enligt 9 § 3 mom. förordningen om investeringsfonder inom industrisektorn till 575 företag. Endast 50 av dem, alltså knappt en tiondel, gällde utbyggnader i den dryga halva av vårt land där arbetslösheten är störst — de fem nordligaste länen. Totalt medgavs företagen att ta i anspråk nära en och en halv miljard kronor till industriell utbyggnad. Av den summan kom endast 65 miljoner eller knappt 5 9 att gälla de 58 96 av landet som Norrland utgör. Lokaliseringsstödet var ursprungligen avsett att bli hjälpmedel för industriell utbyggnad i Norrland och vissa gränsområden. Sedan har stödgränserna steg för steg flyttats ut, och numera går en stor del av den stimulansen till andra delar än Norrland. Lokaliseringsstödet tas numera till betydligt mindre del än investeringsfondsmedlen i anspråk för industriell utbyggnad. Under en period av ett och ett halvt år — fr.o.m. den 1 juli 1973 t.o.m. den 31 december 1974 —, som den senaste redovisningen omfattar, hade 441 företag fått lokaliseringsstöd. Nära 200 av dem låg i andra delar av landet än Norrland. Av lokaliseringarna i de fem norrlänen var under dessa 18 månader endast 30 nylokaliseringar. Jag anser att man i denna enkla redovisning kan finna tillräckligt med bevis för att kräva bättre styrmedel för samhället. Det är en tvingande nödvändighet, om det skall bli något av den utjämning av sysselsättningen i landet som har lagts fast i riksdagens regionalpolitiska målsättning. Den frivillighet i utlokaliseringar som företagen har utlovat har de inte levt upp till. Man fortsätter att bygga ut i överhettade områden, i hopp om att arbetskraften skall flytta dit från de sysselsättningssvaga delarna av landet. Den utvecklingen måste brytas. Visst har samhällets regionalpolitiska insatser varit av stor betydelse för Norrland — skatteutjämningen, fraktstödet, lokaliseringsstödet, de utjämnade teletaxorna m.m. —- men ännu är det långt till dess vi kan påstå att det råder regional jämlikhet. Låt mig bara ta ett exempel som rör kommunikationerna. Naturligtvis har stödet till SJ:s olönsamma trafik, till bussföretagen och företagens fraktkostnader varit av stor betydelse, men alltjämt finns det ett oöverkomligt hinder i samfärdseln i vårt land: de höga kostnaderna för persontrafiken. Om en person, exempelvis en företagare i någon av de delar av vårt land som är i största behov av lokalisering — jag väljer exemplen Sorsele i Västerbotten och Pajala i Norrbotten —, har behov av personkontakter i Stockholm, åsamkar det honom mycket stora kostnader. Snabbaste förbindelse — tåg plus flyg — för Sorselebon kostar 674 kr. Motsvarande snabbaste förbindelse för Pajalabon — buss, tåg och flyg — kostar 702 kr. Jag anser att en reform på detta område är en av de mest angelägna. Varför inte införa ett kostnadstak för inrikes resor — ett tak på låt mig säga 200 kr. — utöver vilken kostnad samhället svarade för en subventionering? Det vore i dag en mycket viktig och angelägen reform. Den skulle verkligen göra Sverige rundare. Den skulle undanröja stora kommunikationshinder och ge turistnäringen i Norrland helt andra möjligheter än i dag att konkurrera med mellaneuropeiska anläggningar. Den skulle också vara ett nödvändigt stöd till Norrlands företagare, som upplever problemen när det gäller personkontakter med Sydoch Mellansverige som ett stort handikapp. Den skulle vara en reform i linje med de tidigare uppräknade, i syfte att göra vårt land jämlikt. Det är viktigt att samhällets regionalpolitiska insatser kompletteras. Det är angeläget att samhället skyndsamt får medel för att styra den industriella expansionen. Först då kan vi hoppas att den regionala utjämningen skall leda till genomgripande resultat. Men det brådskar på många håll. ' Låt mig återkomma till Sorsele kommun i Västerbotten, där man känner trycket av utvecklingen som starkast. Där har man i dag 1 658 av kommunens-ca 4 000 invånare i åldersgrupperna över 50 år. Kan vi inte skyndsamt gå in med ett effektivt samhällsstöd och leda några sysselsättningsprojekt dit, kommer ytterligare unga krafter att tvingas flytta och kommunen blir snart ett enda ålderdomshem. Många kommuner i Norrland har de senaste åren upplevt början till en positiv utveckling. Man har kommit över problemet med utförsbacken. Men för några kommuner — bland dem Sorsele — är det angeläget att slå på larmklockan. Där man i dag skulle — om Vindelälven hade fått byggas ut — ha haft en pulserande aktivitet och hög sysselsättning, där råder nu en situation som kräver mycket snabba samhällsinsatser. De regionalpolitiska insatserna får inte komma i skymundan för några positiva yttringar. Samhället måste få nödvändiga instrument, och sam hället måste ständigt vara aktivt om de önskade regionalpolitiska resultaten skall nås.

Herr talman! Regionalpolitikens målsättning måste vara att skapa förutsättningar för en hög sysselsättningsgrad, en bra miljö och en väl utbyggd service. Det gäller att ge människorna likvärdiga levnadsbetingelser i olika regioner. Men det är också viktigt att inom regionerna skapa balans mellan olika kommuner. Den nu pågående länsplaneringen har därvidlag en viktig funktion att fylla. En koncentration till primära centra urholkar underlaget för andra kommuner inom regionen, vilket får allvarliga' konsekvenser för sysselsättning och service. Utvecklingen har visat att människorna har en stark önskan efter en decentraliserad bosättning. För att denna önskan skall kunna förverkligas måste det finnas tillgång till arbete och offentlig och kommersiell service. En riktig målsättning för samhällsplaneringen inom en region måste därför vara att bygga upp orter av olika karaktär som inbördes kompletterar varandra och där arbete, service och bra miljö blir tillgängliga för alla människor. Skaraborg har på grund av sin decentraliserade ortstruktur förutsättningar att följa upp en sådan målsättning. Näringslivets och myndigheters verksamhet har decentraliserats till ett flertal orter i länet. Möjligheter finns till en god boendemiljö med närhet till arbete och fritidsaktiviteter. Skaraborg borde därför vara ett intressant studieobjekt som ett flerkärnigt län där näringsliv, förvaltning och bebyggelse decentraliserats. Det bör ske en utvärdering som belyser de ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna med en sådan struktur. Detta skulle vara en god grund för en fortsatt decentraliserad utbyggnad av Skaraborgs län. För att trygga länets fortsatta utveckling fordras insatser på olika områden. Näringslivets struktur har lett till en högre sysselsättningsgrad inom tillverkningsindustrin än medeltalet för riket. Däremot är andelen inom tjänsteoch servicesektorn lägre än riksmedeltalet, vilket bl.a. inneburit att förvärvsgraden bland kvinnor är förhållandevis låg. Högutbildade har också få arbetstillfällen i Skaraborgs län. Detta innebär en obalans på arbetsmarknaden. Exempel på aktuella strukturförändringar är förslaget till nedläggning av cementindustrin i Hällekis och aktualiserade förändringar av Vanäsverkens produktion i Karlsborg. För att förbättra näringsstrukturen och öka sysselsättningen krävs lokaliseringspolitiska stödinsatser i form av både bidrag och lån. Fler arbetstillfällen inom offentlig förvaltning skulle också skapa en väsentligt förbättrad balans mellan olika sektorer på arbetsmarknaden i länet. På jordbruksområdet intar Skaraborgs län en av de främsta platserna i landet. Länet svarar i dag för ca 10 96 av vårt lands råvaruproduktion av livsmedel medan andelen förädlade livsmedel ligger på 5 96. Det är därför angeläget med en högre förädlingsgrad. Inom länet finns jordar som med gott resultat tidigare odlats med sockerbetor. Efter den höjning av världsmarknadspriset på socker som skett och som kan förväntas bestå måste det vara riktigt att återigen odla sockerbetor i Skaraborg. En förädling i form av en saftstation skulle vara ett värdefullt tillskott till näringen och lägga grunden till vidare utbyggnad. Väganslagens fördelning är ur regional och inomregional synpunkt av stor betydelse. Då det gäller anslagen till både riksvägar och länsvägar har länet fått en helt otillräcklig medelstilldelning. Det finns all anledning att kraftigt understryka behovet av ökade anslag. Tillgången av utbildning på olika nivåer tillhör en mycket viktig samhällelig service inom en region. Då det gäller den högre utbildningen har Skaraborg ett dokumenterat behov. Det av U 68 framlagda förslaget till lokaliseringsorter har av outgrundlig anledning helt förbigått länet. Detta har upprört länets invånare eftersom man inte kunnat finna välgrundade sakskäl för ett sådant ställningstagande. Då riksdagen kommer att behandla frågan längre fram är det därför vår förhoppning att också Skaraborg skall få tillgång till högre utbildning.

Herr talman! För det regionalpolitiska stödet har 1973 års riksdag fastställt en femårsram för perioden 1973 78 om totalt 2 500 milj.kr. Detta stöd tillsammans med andra samhällsåtgärder, bl.a. utlokalisering av viss statlig verksamhet, har skapat tiotusentals arbetstillfällen och varit en god injektion för sysselsättningen i de regioner som har fått del av lokaliseringsstödet och av utlokaliseringen. När det gäller lokaliseringsstödet har riksdagen varit enig om att det bör riktas i första hand mot de av riksdagen fastställda stödområdena. Avgränsningen för att erhålla lokaliseringsstöd till orter utanför stödområden är självfallet inte knivskarp utan bedöms med hänsyn till de olika omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet och ur sysselsättningssynpunkt. Men, herr talman, det är inte bara lokaliseringsstöd och utlokalisering av statlig verksamhet som regionalpolitiskt verksamt kan påverka utvecklingen inom en region. En utbyggnad av den allmänna servicen i form av bättre utbildning och förbättrade kommunikationer i närhet till regionerna är exempel på åtgärder som är verksamma ur regionalpolitisk synpunkt. Sydöstra delen av vårt land är en region som behöver vissa stimulansåtgärder för att nå en högre sysselsättningsgrad och ett mer differentierat näringsliv. Om man gör en jämförelse med landet i övrigt när det gäller sysselsättningsgraden i detta område skall man finna att vi där klart ligger under genomsnittet för landet i övrigt, självfallet med vissa lokala variationer. Om jag får ta ett speciellt exempel vill jag nämna den ort jag själv representerar, där vi skulle behöva 800 nya arbetstillfällen för att komma i närheten av den genomsnittliga sysselsättningsgraden i landet. Det är en ort med knappt 30 000 människor. Ett ytterligare bevis på den otillfredsställande differientieringen av näringslivet i landets sydöstra del är löneläget, som ligger under riksgenomsnittet. Detta är alltså klara indikationer på att sysselsättningsfrågorna i denna landsdel måste ägnas ökad uppmärksamhet. En ökad satsning från samhällets sida är nödvändig för att denna region från sysselsättningssynpunkt skall bli jämställd med landet i övrigt. Som jag nämnde kan också andra åtgärder än lokaliseringsstöd och utlokalisering av verksamheter utgöra en stimulans på näringslivet. Kommunikationerna är en sådan stimulansåtgärd som tillmäts stor betydelse i detta avseende. Riksväg 15 går från Malmö över Kristianstad genom Blekinge och Kalmar län upp till Stockholm. Det är en väg som numera är av hög standard, fullt i klass med våra Europavägar. Om den vägen klassades som Europaväg är jag övertygad om att den inkommande trafiken över Malmö i mycket stor utsträckning skulle använda den trafikleden, med påföljd att trafiken och slitaget skulle minska på de övriga Europavägarna. Självfallet skulle det också betyda mycket för sydöstra Sverige, inte minst från turistsynpunkt, om riksväg 15 blev Europaväg. Man skulle alltså vinna två fördelar, dels ökad säkerhet genom en spridning av trafiken på ett fullvärdigt vägnät, dels en stimulans åt turismen och näringslivet i sydöstra Sverige. Jag har tidigare tagit upp denna fråga här i riksdagen och hemställt att kommunikationsministern skall aktualisera frågan i berörda instanser. Självfallet kan inte Sverige ensidigt besluta om Europavägsystemet, men jag tror att argumenten för att klassa riksväg 15 till Europaväg är så starka att de bör kunna vinna gehör i de beslutande instanserna. Vi som bor där nere i dessa landområden är också mycket intresserade av att denna fråga löses inom en snar framtid. Som jag tidigare nämnde är också utbildningen synnerligen betydelsefull från regionalpolitisk synpunkt. Från Karlskrona kommun har vi tidigare tillsammans med riksdagsmännen från Blekinge uppvaktat och skrivit motioner om att till Karlskrona få förlagd en verkstadsteknisk högskola. Nu har vi hört att någon sådan skola inte kommer att förläggas dit i första omgången, vi tillhör inte de åtta försöksorterna, men det har aviserats att en sådan utbildningsanstalt kommer att förläggas dit någon gång längre fram, 1976 eller 1977. Vi hälsar detta beslut med tillfredsställelse och är övertygade om att det är klokt — alltså inte att skolan har uppskjutits ett år men att vi längre fram får en sådan högskola. Verkstadsindustrin i Blekinge omfattar nämligen 38 96 av näringslivet, mot 30 96 för landet i övrigt. Dessutom har vi under senare år fått en del kvalificerade industrier förlagda till området. Nu har vi också fått Gränges Hedlund, vilket företag kommer att tillverka oljeplattformar. Detta borgar för att vi har ett gott underlag för en verkstadsskola i Blekinge. Under 1973 antog riksdagen ett förslag till skatteutjämningssystem för kommunerna. I propositionen uttalade departementschefen att skatteutjämningssystemet har mycket stor regionalpolitisk betydelse, och det är säkerligen alldeles riktigt. Men man kan naturligtvis sätta ett frågetecken i kanten och undra om skatteutjämningen skall verka regionalpolitiskt i egentlig mening. Vi har ingenting emot att Norrlandskommunerna får 130 96 av medelskattekraften i riket, men vi undrar om det inte vore klokt att låta kommunalekonomiska utredningen, som sysslar med dessa frågor, titta även på vad det skulle betyda att utgå från en procentsats på 100 96. Vi tror att det skulle vara jämnare och riktigare. Karl Boo har nämnt detta tidigare i debatten, och jag delar den uppfattning som han gjorde sig till tolk för, att man bör väga in vissa indikationer när det gäller skatteutjämningen, men därtill skall man sedan självfallet lägga de avvikande indikationerna, t.ex. klimat, avstånd och sådant. Herr talman! Det var bara dessa synpunkter jag ville anlägga i dagens debatt.